Fru talman!

Det är detta Konkurrensverket har slagit ned på. Jag tycker att det är utomordentligt angeläget att kammaren försöker gå till botten med detta. För mig är det dessutom utomordentligt anmärkningsvärt att ett statligt bolag som förlorar 1 % av marknaden - man har 99 % kvar - kan hävda att det har förluster på uppemot en miljard av detta. Det är för mig ytterst angeläget att Posten som helhet genomlyses. Det förefaller som om det finns betydligt mer bakom denna rökridå än de små konkurrenter som det talas om.
Fru talman! Till viss del delar Per Westerberg, Moderaterna, jag och Miljöpartiet uppfattning i den här frågan. Det gäller framför allt relationen mellan olika statliga organ. Däremot skiljer jag mig betydligt i uppfattning från Moderaterna när det gäller Postens ställning. Jag anser att Posten inte bör ha den nuvarande utformningen. Jag anser att avregleringen genomfördes på ett felaktigt sätt. Jag anser det också i viss mån chockerande när Per Westerberg inledde sitt anförande med att tala om en relativt bra konkurrens med vissa brister på postmarknaden. Jag betecknar inte det som bra. I mina ögon borde Posten se helt annorlunda ut. Det borde vara ett företag med ett samhällsansvar i sina direktiv på ett helt annat sätt. Det borde också har rimligare arbetsvillkor för sina anställda.
Fru talman! Det är nog helt korrekt att vi har olika syn på delar av frågorna. Men vi har en viss likhet i synen på respekten för andra myndigheter samt att det finns mycket goda skäl att göra en genomlysning av Posten och se vad det egentligen är som försiggår. Hur kan man över huvud taget hävda att dessa enorma förändringar i rörelseresultat beror på den lilla konkurrens det är frågan om? Jag tycker i huvudsak att genomförandet av Postens bolagisering och konkurrensutsättning har varit framgångsrikt. Jag har också fått en verifiering på det av Postens ledning. Det har varit nyttigt för Posten. Men jag förnekar inte att man självfallet måste följa upp detta efter några år, precis som vid alla andra reformer. Jag tycker att det är bra att man ser över dem. Jag tycker tyvärr inte att majoriteten i kammaren gör det på ett bra sätt. Man går åt fel håll.
Fru talman! Jag undrar om inte Per Westerberg borde ha sparat den här repliken till Socialdemokraterna. När det gäller Posten och respekten för myndigheter vill jag tillägga att jag inte anser att konkurrensen har varit bra. Vi har fortfarande problem. Det beror på att vissa delar av utdelningen aldrig kommer att bli lönsam. Därför finns det anledning att ifrågasätta om avregleringen var bra på det här området. Jag vill understryka att jag inte tror det, även om Miljöpartiet inte på något sätt dogmatiskt förespråkar avreglering eller förstatligande av ideologiska skäl. Vi ser mycket pragmatiskt på detta och analyserar varje enskild marknad i sig och behovet av avregleringar och behovet av konkurrens. Jag anser inte att det här var ett lyckat politiskt beslut. Det finns all anledning att beklaga det.

Fru talman! Konkurrens på lika villkor är bra. Från Postens sida har man ju klart och entydigt markerat att man kunnat sänka sina kostnader - och kommer att göra under de närmaste åren - med upp till 22 procentenheter, bl.a. till följd av konkurrensen och åtföljande rationaliseringar. Jag förstår inte varför man vill reglera och försvåra uppkomsten av andra konkurrenter, när de som har uppkommit enligt Postens ledning har varit till förmån för Postens agerande och effektivisering. Där konkurrens har uppkommit har man gjort mycket stora prissänkningar, medan man har höjt på de områden där inga alternativ finns för dagen. Det förefaller mig korrekt att Konkurrensverket slagit ned på just detta, ifrågasatt och begärt ytterligare information, som man dock inte har fått av Posten. Jag har också väldigt svårt att förstå att man ånyo skall föra in paket på upp till 20 kg i en form av mer eller mindre reglerad marknad. Det finns en fungerande konkurrens med olika typer av paketbefordran i dag, både genom Statens järnvägar och genom olika lastbilsföretag. Detta luktar snarast som ett sätt att försöka ge subventioner till Posten Lättgods, som har varit mindre framgångsrikt i konkurrensen på detta område. Det är bra att Per Erik Granström klart markerar att Postens lönsamhetsproblem kanske egentligen inte har att göra med konkurrensen, som de själva uttryckt varit bra, utan snarare med minskande brevvolymer beroende på de nya tekniker som har kommit fram. Jag tycker dock att det vore bra om Per Erik Granström här klart markerade att han tycker att Posten skall respektera Konkurrensverket och lagstiftningen och också vara beredd att ge dem insyn i verksamheten så att bra beslut kan fattas.

Fru talman! Först vill jag markera att ett bolag lyder under lagen och under ägaren, Per Erik Granström. Ägaren har full rätt att ge ägardirektiv till den styrelse som sitter, antingen på bolagsstämma eller på annat sätt via sin representation i styrelsen. Jag vill också högst påtagligt markera att jag är något förvånad över att man tycker att Posten väl respekterar utslaget. Det finns två fastslagna domar i högsta instans och ett stort antal i process i olika överklagandeskeden. Detta är svenskt rekord - helt outstanding. Jag tycker också att det är mycket märkligt att ett helstatligt bolag vägrar samarbeta och ge ut information för att kunna få en riktig tillämpning av gällande lag. Jag känner egentligen inte till några andra bolag som har vägrat att samarbeta på det sättet. Det är också uppseendeväckande att man inte från riksdagsmajoritetens sida är beredd att ge Riksrevisionsverket - vårt eget revisionsorgan - full insyn i Posten för att kunna reda ut begreppen och därmed få klarhet i var någonstans man förlorar respektive vinner pengar. Vi är ju eniga om att vi skall ha en rimlig, rikstäckande post och kassaservice till någorlunda enhetliga priser.

Fru talman! Efter Per Erik Granströms inlägg framstår det som mer än tydligt att såväl "väl fungerande" som "vad som kan anses vara rimligt" är ytterst subjektiva begrepp. Konsekvenserna kommer att bli därefter. Inte heller lämnar han några som helst lugnande besked vad gäller prishöjningar och tillägg, som jag inte alls tycker har att göra med enhetliga och rimliga priser. Det finns heller ingen säkerhet när det gäller försämrad utdelning just därför att Per Erik Granström tillämpar argumentet att tilläggsservice helt plötsligt kan komma att uppstå därför att det innebär en merkostnad att genomföra vissa saker. Just detta argument om tilläggservice, avstånd och kostnader är ett argument för att helt enkelt avfolka Sverige i stora drag. Det är klart att vi kan ha en merkostnad, men om vi vill ha fasta målsättningar skall Sveriges riksdag självfallet leva upp till dem genom politiska beslut. Det uppfattar jag inte att man gör i och med den här lagen.

Fru talman! Extra avgifter har ingenting att göra med vare sig enhetliga eller rimliga priser. Tvärtom bör detta inbegripas i den allmänna bilden av vad som avses med prishöjningar. Efter hand kommer vi nog att notera att fler och fler tjänster blir tilläggstjänster. Då kan vi prata så lagom mycket om valfrihet. Konkurrens kan innebära mångfald men i detta fall riskerar det att innebära tumskruvar - dels för Posten, dess anställda och den verksamhet de försöker driva under rimliga villkor, dels för dem som bor avsides till och behöver utnyttja Postens service, men som måste betala extra. Det är ingen extra service eller valfrihet, Per Erik Granström. Det är att bli av med någonting och att behöva betala för att få ha det kvar.

Fru talman! Lantbrevbärarservicen är faktiskt ingen tilläggsservice, Per Erik Granström. Som Sivert Carlsson också var inne på handlar det här om människor som har bott på samma ställe i hela sitt liv. De har haft sin postservice i mellan 30 och 40 år. Helt plötsligt kommer man nu från Posten med ett färdigskrivet avtal och säger att om de skall fortsätta att få denna service får de betala 1 500 kr eller flytta sin postlåda. Dessa människor har då ställt frågan: Vad händer om vi inte skriver under avtalet, inte betalar 1 500 kr och vägrar att flytta postlådan? Från Posten har man då svarat att de i så fall inte kommer att dela ut någon post. Man frågar sig då vad som händer med posten. Jo, den får ligga på postkontoret i upp till två veckor. Sedan skickas den tillbaka till avsändarna, i de fall deras namn finns. Detta har ingenting med den nuvarande postlagen att göra, utan det är ett problem som vi vänsterpartister har reserverat oss emot därför att det i den nya lagtexten inte är klart och tydligt skrivet vad det här innebär. Det är alltså inte fråga om någon ny tilläggsservice där man kan välja mellan olika saker - det är fråga om människor som har fått sin post hemburen under lång tid. Det är skrämmande att vissa regionchefer kan bedöma en postlag på detta sätt. Enligt den gamla postlagen har de inte haft någon laglig rätt till detta, och har det inte heller nu efter vad jag ser. Ändå har detta gjorts i vissa regioner. Därför tycker jag, som vi har skrivit i reservationen, att det bör markeras på ett tydligare sätt att man inte kan bära sig åt så här. I så fall måste riksdagen fatta ett beslut om att denna möjlighet skall finnas.

Fru talman! Det är bra att det stopp som Per Erik Granström talar om kommer till stånd och att man tillsätter en utredning. Det har jag inte heller kritiserat. Jag ville bara kommentera att vissa regioner inte har brytt sig om det här. Det är synd att man inte bryr sig om vad Posten säger. Därför menade jag att det kanske behövs en uppsträckning bland vissa regionchefer så att de följer vad man diskuterar inom Posten centralt. Åtminstone vi som har reserverat oss hoppas att man inte hittar på några sådana här dumheter om att man skall ta ut en oskälig kostnad för dem som har haft service i många år. Det är ju inte fråga om människor som har flyttat utan att vara medvetna om vad som kunde hända med deras postservice. Det är människor som har bott på landsbygden länge. Helt plötsligt hittar man på, som jag tycker, tokiga regler för att straffa de människor som vill bo kvar i glesbygden. De har kanske inte möjlighet att vare sig sälja sin fastighet eller flytta någon annanstans. Jag hade en fråga till som jag glömde bort i min förra replik. När det gäller finansiella tjänster står det på s. 21 i trafikutskottets betänkande TU 3 att man "i vissa fall" kan gå in som delägare i andra länders betalningsförmedlingsföretag. Det skulle vara roligt att veta vad "i vissa fall" egentligen betyder.

Fru talman! De här frågorna handlar inte bara om ekonomi och konkurrens. De handlar även om regionalpolitik, och givetvis har de dessutom en social dimension. Det har vi märkt allesammans. Jag läste upp delar av ett brev i mitt anförande från en 76-årig man någonstans i Sydsverige. Han var inte ensam om att vilja ha ett råd. Han frågade: Skall jag betala 1 500 kr eller inte? Skall jag flytta brevlådan eller inte? Mannen hade definitivt inte fått någon tilläggstjänst, Per Erik Granström - inte alls. Brevlådan hade funnits i 40 år. Så det var inte någon tilläggstjänst. Det är klart att det här är ett sätt att täcka andra luckor. Postlagens första paragraf har i dag följande lydelse: I landet skall det finnas en rikstäckande postservice som innebär att brev och paket kan nå alla oavsett adressort. Det ställer jag upp på till 100 %. Det tycker jag är bra. Det ställer säkert Karl Erik Granström också upp på. Men när Karl Erik Granström börjar prata om tilläggstjänster måste jag ändå få ställa en fråga. Tycker Per Erik Granström att det godtyckliga avgiftsuttaget, som i dag är 1 500 kr, utom på några ställen där det är en annan summa - det har ju spritt sig även till Småland - står i överensstämmelse med postlagens första paragraf i dag och därmed också i morgon? Jag hoppas att det gör det. Följdfrågor skall man självklart försöka undvika, men den här går det att svara kort på: Vad skall vi svara den 76-årige mannen? Skall han betala 1 500 kr eller skall han ta ned lådan?

Fru talman! Tack för det konkreta svaret! Det händer ingenting förrän utredningen säger sitt - men vad händer då? Accepterar Per Erik Granström då den här typen av extrauttag på landsbygden när det gäller 40 år gamla brevlådor? Verkligheten stämmer inte alltid överens med det som sägs och skrivs. Den här mannen bodde mellan 300 och 400 meter från brevlådan. Posten har ett avtal om 200 meter, så även det skiftar ibland. En sista fråga. Det gäller en situation som jag tycker är jobbig. Om Posten i det här läget bevisligen inte vill diskutera, samarbeta eller plocka fram uppgifter för att nå vettiga lösningar framöver i samverkan, kommer ni då i utredningsarbetet att medverka till att posten får en annan samarbetsattityd? Kommer ni att medverka till att Posten villigt lägger fram de siffror som behövs för att få jämförbara grunder beträffande konkurrensneutralitet och konkurrens på lika villkor?

Fru talman! Jag är kritisk mot att utskottsmajoriteten har lurats av Postens taktik att skrämmas med försämrad glesbygdsservice. Eller har majoriteten i utskottet fått en inblick i just Postens kostnader för glesbygdsservice som vi andra inte har fått och som Konkurrensverket uppenbarligen inte heller har fått? Det är alldeles klart att den undfallenhet som trafikutskottets majoritet har visat ger Posten AB ett klart försteg i förhandlingarna med staten och även i dispyten med Konkurrensverket.

Fru talman! Det är klart att vi tycker att ni har blivit uppskrämda av Posten, när ni samma dag som vi i kammaren skall fatta beslut med anledning av ett betänkande drar tillbaka detta betänkande. Då har man väl blivit uppskrämd. Det är uppenbart att det finns ett problem med ägarrollen och myndighetsrollen. Staten äger Posten AB men har också att tillse att postlagens bestämmelser följs. Dessa båda roller kolliderar i det här ärendet. Det har i en av de handlingar som vi haft till förfogande i utskottet antytts att det kanske vore lämpligt att dela upp ägarrollen och myndighetsrollen på olika departement, och det är måhända något att tänka på. Det är vidare självklart att jag slår vakt om postservicen i glesbygden. Denna service garanteras också i postlagen. Om inte Posten anser sig kunna utföra den, får vi upphandla den från någon annan aktör på postmarknaden.

Fru talman! Kristdemokraterna har ju ingen ordinarie ledamot i trafikutskottet och har av det skälet inte kunnat vara med i beredningen av det här ärendet. Däremot har vi gemensamt med moderater och folkpartister väckt en motion, T63, som har behandlats i utskottet, bl.a. av ledamöter som står som undertecknare av den. Jag har fullt förtroende för att de har agerat på ett bra sätt när det gällt att föra fram motionens förslag. Vi står från kristdemokraternas sida naturligtvis bakom denna motion och även bakom de reservationer som den har föranlett. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna nr 3 och nr 12, som det här redan har yrkats bifall till. Jag vill bara från kristdemokraternas sida kort markera att vi naturligtvis anser det mycket angeläget med en god postservice för medborgarna, oberoende av var de bor i vårt land. Det gäller såväl för brev och paket som för kassaservice. Intentionerna i postlagen, inte minst i dess 1 §, måste naturligtvis uppfyllas på ett fullgott sätt. Tyvärr får man i dag från många håll höra att det råder missnöje med Postens service. Det upplevs på många håll att Posten försämrar servicen. Postkontor försvinner, postterminaler läggs ned, det tas ut avgifter för lantbrevbäring osv. Man kan ibland fundera över om sådant här stämmer överens med postlagens portalparagraf. Denna utveckling är naturligtvis oacceptabel. Postservicen måste garanteras, inte minst för sjuka, handikappade och äldre, och det är viktigt att man ser till att detta fungerar i framtiden. Något som varit bra har varit samordningsformer som bl.a. närpost och post i butik. När man kommer fram till den typen av samordningsmodeller är det viktigt att de har en långsiktig uppläggning. De skall inte ha en så kortvarig karaktär att det blir en ryckighet. Torsten Gavelin och Per Westerberg har pekat på Postens agerande i konkurrensfrågor. Också vi tycker att det är viktigt med den allmänna normsättningen. Staten skall inte tillåta sitt eget bolag att bryta mot lagstiftningen. Det är något som vi behöver se upp med och som Posten behöver ta till sig. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna nr 3 och 12.

Herr talman! Ann-Kristine Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta dels för att öka kunskapen om vad en dålig arbetsmiljö och utslagning av människor kostar samhällsekonomiskt, dels för att arbetsgivarna skall ta ett större ansvar för arbetsmiljön, dels också för att förhindra den ökande risken för ohälsa i framtiden. Jag konstaterar till att börja med att svensk arbetsmiljöpolitik vilar på en mycket fast grund. Våren 1991 antog riksdagen förslag om skärpning av arbetsmiljölagen. Syftet var bl.a. att arbetsmiljöfrågorna tydligare skulle integreras med verksamheternas övriga frågor. Några omvälvande reformer i arbetsmiljölagstiftningen behövs för närvarande inte enligt min bedömning. Arbetsgivarna har ett tydligt ansvar för arbetsmiljön. Av central betydelse för ett aktivt arbetsmiljöarbete och goda resultat är också att arbetsgivare, arbetstagare och deras fackliga organisationer vidmakthåller och utvecklar sitt samarbete. Det gäller också att på andra sätt få till stånd ett ändrat beteende hos dem som är ansvariga för arbetsmiljön. Det kan t.ex. ske genom att tydliggöra de företagsekonomiska vinsterna av en god arbetsmiljö och en bra arbetsorganisation. Det kan ske och sker också genom stöd till kunskapstillväxt, kompetensutveckling och forskning. Det är också viktigt med spridning av kunskaper om arbetsorganisationens betydelse för tillväxt, utveckling, kvinnors arbetsvillkor och inflytande. Av central betydelse är Arbetarskyddsverkets tillsynsverksamhet, parternas samverkan och den forskning och utveckling som bedrivs inom arbetslivsområdet. Det är vidare en viktig uppgift att studera och dra nytta av erfarenheterna från Arbetslivsfonden. Arbetslivsinstitutet har ett regeringsuppdrag att analysera och sammanfatta de resultat och effekter som fondens insatser givit upphov till. Uppdraget skall redovisas till årsskiftet 1996/97. Det som hittills kommit fram pekar på att fondens verksamhet, förutom att ha påskyndat förnyelsen och breddat förändringskunnandet, har ökat medvetenheten om arbetsorganisation och kompetensutveckling samt om personalekonomi och kostnader för ohälsa. 1 juli 1995 - då Arbetslivsinstitutet och Rådet för arbetslivsforskning bildades - stärks och främjas de långsiktiga förutsättningarna för en mångvetenskaplig forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsrätt. Stöd till arbetsplatsanknutet förändrings och utvecklingsarbete i samverkan med företag och den offentliga sektorn bör enligt regeringens bedömning i den nyligen avlämnade forskningspropositionen ges särskild uppmärksamhet. Detsamma gäller effektiva former för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning mellan forskning och arbetsliv. Genom ett förnyat uppdrag till Statskontoret, som lämnades våren 1996, vill regeringen få belyst frågeställningar som bl.a. rör företagshälsovårdens tjänsteutbud och arbetssätt. Statskontoret skall ha slutfört kartläggningsarbetet till månadsskiftet januari/februari Sjuk och arbetsskadekommittén överlämnade i juni 1996 sitt slutbetänkande till regeringen. I betänkandet tar kommittén upp frågor rörande försäkringskassornas samverkan med Yrkesinspektionen. Kommittén presenterar förslag till uppläggning av och innehåll i en allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering. Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande inom regeringskansliet. Vad gäller Ann-Kristine Johanssons fråga om samhällsekonomiska kostnader för en dålig arbetsmiljö och utslagning av människor anser jag att det vore önskvärt med bättre kunskaper. Det är emellertid förknippat med stora svårigheter att få en fullständig bild över dessa kostnader. Den uppskattning som bl.a. Arbetarskyddsstyrelsen har gjort visar ändå att kostnaderna för ohälsan förorsakad av förhållandena i arbetet är oacceptabelt höga och att det är lönsamt för alla att satsa på säkra och utvecklande arbeten. Kostnadsutvecklingen måste följas med stor noggrannhet och metoderna för kostnadsberäkningar fortsatt löpande utvecklas.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Det var ett väldigt bra svar. Men jag vill lyfta fram några saker som jag tycker är viktiga. Jag håller med om att arbetsmiljöpolitiken vilar på en stabil grund. Arbetsgivaren har ett tydligt ansvar. Det är viktigt med samarbete mellan facket, arbetsgivare och arbetstagare. Skyddsombuden har en väldigt viktig ställning. Kunskapen om en bra arbetsmiljö brister på många håll. I dessa tider med hög arbetslöshet är det viktigt att fundera över hur man når fram till det goda arbetet. Många arbetsgivare glömmer i dag sitt ansvar för arbetsmiljön. Det är tufft för skyddsombuden att ställa krav på en god arbetsmiljö, eftersom det kostar pengar. Många anställda vågar i dag inte ställa krav på säkrare miljö. De är bekymrade för att mista sina jobb, och de är rädda för att vara obekväma. De som i dag har jobb arbetar mer under längre tid. Övertidsuttaget ökar. Det blir en ond cirkel. Belastningsskador kommer som ett brev på posten. Långtidssjukskrivning kan bli följden. Det är angeläget att kunna visa vad detta kostar, dels för arbetsgivaren, dels för samhället. Det är bra att ha dessa uppgifter med sig vid fortsatta diskussioner om det goda arbetet och arbetsmiljön. Jag undrar därför om arbetsmarknadsministern ser någon möjlighet att få fram dessa siffror. Företagshälsovården gör ett väldigt bra arbete. Men verksamheten blöder just nu. Många företagshälsovårdsenheter håller på att stänga igen. Det är mycket kunskap och kompetens som försvinner i och med detta. Det finns mycket samlad kunskap inom de olika företagshälsovårdsenheterna. Man är nu inne i ett tidigt skede och bedriver förebyggande arbete. Företagshälsovården deltar i rehabilitering och känner arbetsplatsen. Man kan ge arbetsgivaren stöd och hjälp till att förändra arbetsmiljön. Företagshälsovården behövs verkligen. Jag undrar också om arbetsmarknadsministern ser någon framtid för företagshälsovården. Slutligen: Det nya förslaget om allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering behandlas just nu. Det finns en sak som gör mig bekymrad och som jag vill skicka med ministern, och det gäller begreppet arbetsskada. Vad läggs in i detta? Är det arbetsolyckor eller är det arbetssjukdomar? Försvinner möjligheten att t.ex. få en belastningsskada godkänd som arbetsskada? Det är ofta kvinnor som drabbas av förslitningsskador. Blir det svårare för dem att få dessa skador godkända som arbetsskador? Så länge vi inte har kommit fram till målet det goda arbetet måste möjligheten att få arbetsskador godkända finnas kvar. Därför räcker det inte enbart med begreppet arbetsolycka. Jag undrar också vad ministern lägger in i ordet arbetsskada.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Ann Kristine Johansson tar upp begreppet det goda arbetet. Eftersom arbetslöshetsdebatten tar så stor plats är detta ett begrepp som vi så sällan talar om. Det är ett begrepp som jag tycker att vi skall återerövra, därför att det som just är målet är ju att alla människor inte bara skall ha rätt till ett arbete utan också ett gott arbete, dvs. med en bra arbetsmiljö. Som jag ser det i dag är risken med den höga arbetslösheten, precis som Ann-Kristine Johansson påpekade, att man inte vågar ställa krav eller att arbetsgivaren kanske struntar i kraven därför att det finns ett så stort utbud av arbetskraft. Det gör att frågan lättare hamnar långt ned på dagordningen. Ann-Kristine Johansson tog också upp frågan om övertiden. Det stämmer att alltfler jobbar alltmer. Övertiden i Sverige motsvarar ungefär 60 000 jobb. Det är klart att detta inte är acceptabelt. Frågan är också föremål för diskussion och överväganden i regeringskansliet. När det gäller kostnaden för det hela har det gjorts beräkningar. Någon beräkning som jag såg visade på att arbetsskador i ett samhällsekonomiskt perspektiv kostar 60 miljarder kronor. Om man jämför med försvarsutgifterna, som motsvarar knappt 40 miljarder, så förstår man vilken storhet det rör sig om. Man får också svaret på frågan om vi har råd med detta, för det är klart att vi inte har. Därför är det lönsamt att satsa på detta. Problemet är bara att det som man skall satsa på är en utgift för någon, medan det blir en inkomst för någon annan om man gör satsningen. Vi har ännu inte förmågan i Sverige och inte någon annanstans heller att se personen i centrum i dess helhetsperspektiv. Men en viktig uppgift för forskningen är att utveckla metoder för att kunna beräkna kostnaden i ett samhällsperspektiv och då kanske också medvetandegöra de olika aktörerna om att detta faktiskt är lönsamt.
Herr talman! Jag håller med Margareta Winberg om att vi skall börja tala om det goda arbetet. Jag tror nämligen att det viktigaste inför framtiden är att inte låta människor slitas ut på sina jobb och att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv visa vad det kostar samhället. Kostnaden 60 miljarder är ju egentligen oacceptabel. Den människa som drabbas är ju illa ute och kan ha väldigt svårt att komma tillbaka till arbetet. Om det går att få fram ekonomiska uppgifter tror jag att det blir lättare att diskutera med arbetsgivaren. Jag skulle också vilja höra hur arbetsmarknadsministern ser på företagshälsovården. Finns det någon möjlighet att än en gång lagstifta om företagshälsovård?
Herr talman! Som svar på den sista frågan tycker jag att företagshälsovård är oerhört viktigt. På sina håll har tendensen dock blivit att företagshälsovård har blivit liktydigt med allmän hälso och sjukvård, vilket inte är tanken. Företagshälsovård skall ju vara just vad det är, nämligen förebyggande vård. Det handlar alltså om att förebygga sjukdom och skada. Jag tror emellertid att det går att få till stånd den typen av företagshälsovård. Detta ärende bereds också i regeringskansliet. Det har ju legat rätt länge, men jag känner att det är mycket angeläget för oss att på något vis komma fram i frågan. Jag skulle också vilja kommentera en annan fråga som Ann-Kristine Johansson tog upp, nämligen arbetsorganisationen. När man tänker på arbetsmiljö i dag tänker man väldigt ofta på dåliga industrimiljöer och liknande. Men man får komma ihåg att det finns många andra arbetsplatser. Det gäller inte minst det som Ann-Kristine Johansson tog upp, dvs. kvinnor inom den offentliga sektorn och kvinnor inom handeln som på grund av monotona rörelser får andra typer av arbetsskador än de som industriarbetarna fick på 60 och 70-talen. Detta är viktigt att komma ihåg. Men man får för den skull inte bortse från att det hela tiden tillkommer nya kemiska preparat inom industrin, som man naturligtvis också skall försöka mota. En annan viktig del rör både kvinnor och män, men jag tänker framför allt på kvinnor inom vården, är hur arbetet kan organiseras så bra som möjligt så att människor inte sliter ut sig. Här tror jag och regeringen väldigt mycket på en långtgående delegering, att man lägger ut ansvar på den lilla arbetsgruppen. Inom hemtjänsten t.ex. bör man helt och hållet få organisera sitt arbete. Där detta sker har det visat sig att man exempelvis får många fler heltidsanställda. Tillfredsställelsen blir också mycket större, därför att då kan man t.ex. ha delade turer under en dag. De enskilda kvinnorna resonerar att eftersom de bor så nära kan de gärna ta en delad tur. På de platser detta har genomförts har tillfredsställelsen varit väldigt stor, och detta i sig är ju också ett förebyggande arbete.
Herr talman! Det är oftast inom offentlig sektor som förslitningsskador förekommer, och det är kvinnor som drabbas. Om arbetsplatsorganisationen flyttas till lokal nivå, så att den lilla arbetsplatsen kan sköta den tror jag att man kommer undan mycket av detta med förslitningsskador. Jag hyser stor förhoppning över ministerns svar, att begreppen arbetsskada och arbetsjukdom också skall omfattas av den nya allmänna sjukvårdsförsäkringen, så att de kvinnor som drabbas av förslitningsskador kan få skadorna godkända som arbetsskador.

Herr talman! Sten Andersson har frågat jordbruksminister Annika Åhnberg vilka åtgärder hon är beredd att vidta i syfte att lisvmedelspriserna för konsumenterna skall minska samt om hon är beredd att medverka till information om att anställnings och lönevillkor påverkar prisnivån. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Låg mig börja med att peka på en rad åtgärder som regeringen redan vidtagit i syfte att minska livsmedelspriserna för konsumenterna. Den 1 januari 1996 sänktes momsen på livsmedel med 9 %. I maj förra året beslutade regeringen att det skulle inrättas en kommission för prisfrågor. Priskommissionen har bl.a. haft till uppgift att verka för att effekterna på livsmedelspriserna som en följd av sänkningen av mervärdesskatten skulle kunna komma konsumenterna till del. Konsumentberedningen har haft regeringens uppdrag att i ett konsumentperspektiv utvärdera utvecklingen på livsmedelsområdet efter Sveriges anslutning till EU. Beredningen presenterar sina slutsatser i betänkandet EU, konsumenterna och maten - förväntningar och verklighet (SOU Regeringen tillsatte hösten 1995 tre olika utredningar som från olika infallsvinklar skulle arbeta för en ökad effektivitet inom lisvmedelssektorn.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var många ord förvisso, men det var mycket mindre konkret. Det är uppenbart att svenska folket anser att priserna på livsmedel är för höga. Kritiken har underblåsts av ett flertal statsråd som i praktiken har kritiserat hela livsmedelsproduktionskedjan. Det är svårt att göra sådana här jämförelser med andra länder, för det handlar om att man skall jämföra skatter, hyror, disponibel inkomst osv. Att hamna rätt är inte lätt. Men trots allt är det väl så att våra livsmedelspriser ligger relativt högt jämfört med övriga Europa. Jag skall bara ge ett exempel på att regeringen i alla fall inte motverkar ökade livsmedelspriser. Vi kunde läsa i tidningarna i veckan om att EU fattat beslut om ett s.k. kopass. Det låter litet konstigt, men det innebär en form av märkning av korna. Detta har Jordbruksverket tolkat så att man, om man skall leva upp till EU:s regler, måste anställa 140 personer. Detta kostar pengar, och i slutändan får konsumenterna betala. Jag är i och för sig för EU, jag är en given EU-anhängare. Men Sverige kunde ju ha protesterat mot det här eftersom vi i dag, anser vi, har ett fullgott märkningssystem för våra kor. Sverige tillstyrkte dock förslaget utan invändningar. Det tycker jag är ett exempel på hur man inte skall agera. Statsrådet Blomberg säger sedan att detta med momsen har bidragit till att priserna har sänkts. Då vill jag säga till herr Blomberg att hans parti alltid konsekvent har varit emot en prissänkning på livsmedel. Det var inte förrän man lierade sig med Centerpartiet som man köpte momssänkningen. Jag skall inte genera statsrådet med att läsa upp de argument mot en momssänkning som har förekommit från hans partis sida i olika betänkanden, men jag tycker att det argumentet kunde man i alla fall ha sparat. Svaret i stort handlar om utredningar, men det finns ingenting konkret. Man behöver inte informera folk om sambandet mellan priser och löner heter det. Jag vet många människor som varit löntagare och sedan blivit arbetsgivare eller företagare. T.o.m. de har sagt att de inte hade en aning om vad det innebär att vara företagare - framför allt ur kostnadssynpunkt. Det borde man faktiskt informera om. Till sist, herr talman, har jag två frågor. I stället för att referera till utredningar: Vad är det regeringen konkret vill föreslå för att medverka till sänkta livsmedelspriser? Statsrådet pratar om en utredning som är färdig som handlar om att man skall öka konkurrensen, men han talar inte om vad utredningen har kommit fram till. Det borde vara rimligt att begära att statsrådet här i dag skulle kunna ge ett litet stalltips i alla fall om vad den här utredningen kommer att föreslå och om regeringen eventuellt kommer att ställa upp på förslagen.
Herr talman! Sten Andersson vet att det har kommit ett utredningsförslag. Sten Andersson vet också att detta utredningsförslag är en offentlig handling. Sten Andersson om någon har väl tillgång till den utredningen och till dess resultat. Nu är det regeringens sak - och det vet Sten Andersson också, det behöver han inte fråga om - att se till att utredningen går ut på remiss. Därefter återkommer frågan på regeringens bord för ställningstagande. Om det är obekant för Sten Andersson, handlar hela utredningen om på vilket sätt vi skall öka konkurrensen för att möjliggöra en prisutveckling som gör att vi realt kan sänka priserna sett ur ett mer långsiktigt perspektiv. Det är ju innehållet i utredningen. Sedan tycker jag nästan att det är ett litet förklenande omdöme om svenska folket att vi skulle behöva ha en informationskampanj om att löner, öppethållandetider, ob-ersättningar och annat påverkar prisnivåerna i vårt land. Det vet ju alla människor. T.o.m. en riksdagsmans lön påverkar kostnadsläget i det här landet. Det vet väl också alla, det behövs inga särskilda informationsinsatser för detta mycket enkla och klara samband i den ekonomiska världen. Det begriper ju alla människor.

Herr talman! Jag tycker att det var bra att statsrådet försökte höja temperaturen i den här debatten. Utredningar är offentliga handlingar, det vet väl jag också. Men om jag alltid skulle gå tillbaka till utredningar, och de andra 348 ledamöterna i riksdagen likaså, då kunde vi skrota interpellationsinstitutet. Då kunde vi ha en dialog med statsråd eller departement. Det skulle kunna bidra till att minska en del av vårt arbete. Men poängen med det här är ju att det, i den mån det är intressant, skall nå ut till offentligheten. Jag hoppas att statsrådet efter hand i alla fall lär sig att det kan vara en viss poäng. Sedan till det här att alla vet om sambandet. Jag skall inte påstå att jag tror att statsrådet inte har stått i en livsmedelskö en fredagskväll. Det har han säkert gjort, precis som jag. Då, ursäkta uttrycket herr talman, svär ju många människor ve och förbannelse över de höga priserna. Det kan inte heller vara okänt att man regelmässigt hör folk säga att detta skulle bero på att han eller hon som äger butiken tjänar mer pengar. Så jag är inte lika övertygad som statsrådet om att alla vet om det här sambandet. I det fallet tror jag att min uppfattning är mer förankrad i verkligheten än den som statsrådet har torgfört. Det vore intressant att få veta något om utredningen. Alla vill vi ju ha lägre priser på våra livsmedel. Kan inte statsrådet inför riksdagen tala om och till protokollet läsa in exempel på åtgärder som kan tänkas bli vidtagna för att sänka priserna på livsmedel? Det kan inte vara så svårt att göra det. Statsrådet behöver inte referera till att detta är ute på remiss. Ge oss åtminstone ett finger här, så att vi alla - jag, statsrådet och andra - kan se att våra livsmedelskonton i varje fall något minskar framöver!
Herr talman! Jag avser inte att gå in på en redovisning av vad utredningen innehåller sett till alla dess förslag. Samtliga förslag går ut på en enda sak: att öka konkurrensen inom livsmedelshandeln och i produktionsledet. Alla förslagen i utredningen handlar just om hur detta skall gå till. Jag tänker inte här redovisa vad utredarna kommer fram till. Däremot är jag fullt beredd att återkomma vid en senare tidpunkt när bollen ligger hos oss och vi skall ta ställning och tala om vad vi kommer att föreslå riksdagen. Det är vår roll i det här sammanhanget. Jag tycker inte att det just nu finns någon anledning att i denna interpellationsdebatt gå in på detaljer i en utredning, och jag tänker inte heller göra det.
Herr talman! Att utredningen skulle komma med en mängd förslag i syfte att öka konkurrensen och sänka priserna begriper t.o.m. jag. Statsrådet behöver alltså inte ta sig tid att berätta om det. Däremot vill jag ha ett litet exempel. Men det finns inget - läget är som det är - misstänker jag. Det är svårt, framför allt från politikersynpunkt, att stå här och lova något eller säga något, just med tanke på att verkligheten är som den är. I 19 år jobbade jag på Kockums Varv i Malmö. Under ett antal år var statsrådet ordförande för den fackförening som jag var medlem i. Sedan man hade beslutat om nedläggning, det var 1987, blev 4 000 anställda avskedade. Beträffande bristen på medvetenhet om priser och om sambandet mellan löner och priser kan jag säga följande. Ganska många av de här personerna försökte bilda företag. De försökte alltså bli företagare och hitta en nisch. Jag har dock fått oräkneliga brev och telefonsamtal där dessa personer berättat för mig att det är en milsvid skillnad mellan den värld som de som anställda levde i, där lönen kom en gång var fjortonde dag, och den värld som de i dag som företagare möter. Jag tror inte att statsrådet har rätt när han säger att svenska folket i allmänhet är medvetet om sambandet mellan löner och priser. Därför är det tråkigt att statsrådet inte, i alla fall inte nu, vill medverka till att folk blir bättre informerade om detta.
Herr talman! Jag skulle vilja beskriva situationen just nu. Jag tror nämligen att det är viktigt att konstatera att den socialdemokratiska regeringen har fört en politik som innebär att vi har Europas lägsta inflationstakt. Vi har också en väldigt liten kostnadsökning över huvud taget när det gäller våra livsmedel. Jag är väldigt stolt över att vi har lyckats med detta. Vidare är situationen vad gäller våra räntor sådan att vi börjar bli konkurrenskraftiga gentemot omvärlden. Här har vi alltså två väldigt tydliga fördelar för konsumenten och för den som har lån. I den meningen är alltså bilden nu väsentligt förändrad. Om man haft möjlighet att sätta om sina lån och dessa inte varit bundna på för långa tider har man kunnat förstärka hushållskassan; detta alltså genom att den socialdemokratiska regeringen har fört en klok politik. Vi är ense, Sten Andersson, om att vår relativa prisbild kontra Europa visar på för höga priser. De utredningar och annat som jag beskrivit och som är på gång i det här arbetet inom Jordbruksdepartementet, Näringsdepartementet och mitt eget departement handlar om att vi med olika medel skall försöka få en annan prisbild, så att vi förbättrar vårt relativa läge och inte ligger så högt över som vi i dag gör när det gäller prisbildningen inom nämnda sektor. Detta är väldigt viktigt. Samtidigt måste vi konstatera att vi har en väldigt låg utvecklingstakt här. Vi har t.o.m. under året fått en kostnadssänkning med 300 kr vad gäller den livsmedelskorg som Konsumentverket regelbundet undersöker priset för i ett antal butiker. Det går alltså i rätt riktning. Det är vår absoluta övertygelse, och även ambition, att vi kommer att lyckas med att förändra vår relativa prisbild kontra de andra länderna i Europa till det bättre för konsumenten.

Herr talman! Ulla Löfgren har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att fordonsskatten inte skall drabba personer som bor i glesbygd hårdare än andra. 384 kr. Nedsättningen av fordonsskatt för glesbygdsbilister infördes 1980 efter en höjning av skatten på bensin med 25 öre per liter. Syftet var att kompensera personbilstrafiken i glesbygden för bensinskattehöjningen. Detta ansågs befogat mot bakgrund av att den genomsnittliga årliga körsträckan var längre i glesbygd än för samtliga personbilar i landet. Sedan bestämmelsen om nedsättning av fordonsskatt infördes har kompensationsnivån höjts vid två tillfällen. Vid båda tillfällena höjdes kompensationsnivån till följd av kraftiga bensinskattehöjningar. Fordonsskatten är en skatt på själva innehavet av fordonet och är därför neutral i förhållande till antalet körda mil. Det innebär att fordonsskatten inte drabbar glesbygdsbilister hårdare än bilister i övriga delar av landet. Även efter den senaste höjningen av fordonsskatten får glesbygdsbilisterna en nedsättning av fordonsskatten med 384 kr. Jag är därför inte beredd att vidta några åtgärder för glesbygdsbilisterna på grund av höjningen.
Herr talman! Tack för svaret, herr statsråd! Det var åtminstone klargörande på en punkt. Eftersom nedsättningen är fast, dvs. 384 kr, drabbas glesbygdsbilisterna inte av ca 75 % höjning rätt över, som jag hade räknat med. Det kan i stället i vissa fall bli fråga om så mycket som 100 %. Hur tror statsrådet att den fordonsägare som läser om att riksdagen fattat beslut om att höja fordonsskatten med 50 % reagerar när han eller hon får ett inbetalningskort som innebär en höjning med 80-100 %? Thomas Östros redogör i svaret för bevekelsegrunderna för den nedsättning av fordonsskatten som vissa glesbygdsbilister har. Han hänvisar till bensinskattehöjningar som slår speciellt hårt mot dem som bor i glesbygd. Nu har Socialdemokraterna, med stöd av Centern, höjt fordonsskatten, vilket enligt skatteministern är neutralt i förhållande till antalet körda mil - detta i motsats till bensinskattehöjningar. Centern har ju nyligen höjt även bränsleskatterna. Dessutom aviseras nya höjningar inom kort. Det innebär alltså att glesbygdsbilisternas kompensation för att de exempelvis inte har tillgång till kollektiva transportmedel utan är helt beroende av sin bil avsevärt urholkats. Jag kan inte, herr talman, finna annat än att glesbygdsbilisterna, som hårdare än andra drabbas av bränsleskattehöjningar - vilket Thomas Östros tillstår - och som således har drabbats av, och kommer att drabbas av, ökade bilomkostnader på grund av den socialdemokratiska och centerpartistiska politiken nu, även relativt sett, har fått en större höjning av fordonsskatten än andra. De kan alltså enligt Thomas Östros svar inte heller, som tidigare, se fram mot någon som helst kompensation för detta. Är det rätt uppfattat, herr statsråd?
Herr talman! Jag vill ta fasta på att statsrådet Östros gick in på frågan om bensinskattehöjningarna och tar min utgångspunkt i den allmänna trafikpolitiken. EU har nyligen kommit med en grönbok angående en rättvis och effektiv prissättning inom transportsektorn. Det handlar mycket om skatter. Ibland talar vi om vägtullar i storstadstrafiken. Då förutsätter man i allmänhet i debatten att de regionala intressenterna i storstäderna skulle få disponera de pengar som kommer in och använda dem till att bygga nya vägar i storstäderna. Jag menar dock att det är staten som måste ta sitt ansvar för att förverkliga de trafikpolitiska principer som riksdagen fastställde 1988. Eftersom biltrafiken orsakar betydligt mer miljöskador och trängsel i storstaden än på landsbygden, måste det vara statens uppgift att se till att särskilda skatter läggs på körning i storstäderna. Det går med andra ord inte bara att höja bensinskatten lika över hela landet, så att det genomsnittligt skulle bli rätt för kollektivet att bilister, för då skulle man överbeskatta landsbygden. Då får vi heller inte ett effektivt resmönster. Det är angeläget att regeringen snarast möjligt utarbetar förslag till rättvisa och effektiva storstadsavgifter, där hänsyn tas till de möjligheter som modern teknisk utveckling ger. Därefter kan man bättre bedöma långsiktig efterfrågan på biltransporter i storstadsområdena. Det är viktigt att man ordnar skattelagstiftningen så att man får en rättvis fördelning av skatterna mellan bilkörning i landsbygd och tätort. Därför skulle jag vilja fråga statsrådet Östros om han är beredd att utarbeta ett förslag till ett förändrat skattesystem som blir rättvisare och effektivare än dagens system och där tillräcklig hänsyn tas till trafikolyckor, miljöskador och trängsel.
Herr talman! Först till Ulla Löfgren, som har missförstått nedsättningen av fordonskatt i de kommuner som har den. Det är inte en procentuell andel av fordonskatten utan ett belopp som fastställts av riksdagen. Man kan inte resonera i procentuella termer, utan här handlar det om ett krontalsbelopp som är fastställt. Ulla Löfgren hänvisar till den bensinskattehöjning som Centern och Socialdemokraterna har kommit överens om och som behandlas av riksdagen. Där handlar det om att finansiera en mycket stor satsning på utbildning. Den utbildningsrevolution som genomförs i Sverige under nästa år och framöver måste finansieras. Det är klart att energiskatterna har fått bära en del av den finansieringen. Ungefär hälften av den 10 miljarderssatsning på utbildning som regeringen gör är finansierad av energiskattehöjningar. Utbildningssatsningen kommer att vara mycket betydelsefull ute i regionerna. Högskolesatsningen är särskilt inriktad på de regionala högskolorna. Storstadsområdena och de traditionella universiteten får väldigt litet av platser; platserna fördelas framför allt till de regionala högskolorna och kommer naturligtvis att vara tillväxtmotorer ute i regionerna, en framtidssatsning som kommer att vara oerhört betydelsefull. Detta skall ställas i relation till bensinskattehöjningarna. Det är en framtidssatsning av mycket stora mått som kommer att ha betydelse i arbetslöshetsbekämpningen. Även satsningen på grundläggande utbildning, kommunal vuxenutbildning, folkbildning är mycket viktig ute i glesbygderna. Det är ett sätt att grundlägga en ekonomisk expansion ute i landet, som kommer att leda till högkvalificerade jobb så att man har en chans att få ett arbete och leva på sin lön. Det måste finansieras, och det är inte orimligt att det görs via energiskattehöjningar. En del av det är att bensinpriset höjs, ganska marginellt i förhållande till de kraftiga satsningar som görs på utbildningen, som ju är en framtidsfråga för landet. Lennart Fremling tar upp trafikpolitiken i stort och Jag är inte i dag beredd att föra en bred trafikpolitisk debatt om hur skatter och avgifter skall användas i den långsiktiga trafikpolitiken. Jag skulle vilja be Lennart Fremling att återkomma i en särskild debatt om det. Vi har en utredning i dag som tittar på beskattningen av fordonstrafiken. Den utredningen kommer att gå igenom alla de skatter som vi har i dag, inklusive fordonskatten och många andra typer av skatter.
Herr talman! Jag vill tillstå att jag från början hade trott att det var en procentuell sänkning, men jag förstod av svaret att sänkningen var 384 kr. Det gör att den procentuella höjningen för de fordonsägare som drabbas faktiskt blir större i vissa fall. Den kan bli upp till 100 %, men den blir aldrig så liten som Statsrådet säger att Socialdemokraterna och Centern höjer bensinpriset för att kunna satsa på utbildning. Men för att de personer som bor i glesbygden över huvud taget skall kunna ta sig till dessa utbildningar behöver de ofta en bil. Kommunikationerna är inte så väl utbyggda i glesbygd och kommer heller aldrig att kunna bli det. De som bor i glesbygd är beroende av en bil. Att då finansiera utbildningssatsningen med höjda bensinskatter försvårar för dem. Samtidigt som man ger med den ena handen tar man tillbaka med den andra. Det är inte alla som har råd att köpa sig en fabriksny bil, bara ett fåtal. Ju mer man höjer kostnaderna för den stora massan fordonsägare, desto äldre bilpark kommer vi att få. Att sänka accisen var vällovligt för framför allt svensk bilindustri men i viss mån också när det gäller att förbättra miljön. Men man kan inte samtidigt höja kostnaderna för övriga bilägare, för det innebär att vi kommer att försämra miljön kanske i högre grad än vi lyckas förbättra den.
Herr talman! Jag blir litet bekymrad över det resonemang som statsrådet Östros för angående bensinskattens betydelse för att finansiera utbildningssatsningarna. Det låter faktiskt som om Finansdepartementet inte alls bryr sig om de trafikpolitiska principerna, som ju ändå borde vara vägledande för skattebesluten. Den trafikpolitik som riksdagen beslutade om 1988 pekar väldigt tydligt på att det just är skatteinstrumentet som bör användas för att få fram en effektiv trafik. Skulle man nu stegvis gå ifrån de principerna, då kommer vi inte att få en effektiv trafikföring. Då är det väldigt svårt att genomföra den trafikpolitik som man har beslutat om. Behövs verkligen alla de trafikpolitiska utredningar som skall fastställa rättvisa belopp för miljöskador, trängsel osv. om man sedan bara säger att vi behöver pengar för utbildning? Jag hoppas att man i fortsättningen skall kunna ta trafikpolitiska principer som utgångspunkt för den skatt som Finansdepartementet föreslår.
Herr talman! Det är klart, Ulla Löfgren, att regeringen förstår att finansieringen av utbildningssatsningen märks hos hushållen. Höjda energiskatter märks naturligtvis. Det är en ganska stor satsning, och hälften av satsningen på utbildning bärs av energiskattehöjningar. Det ökar kostnaderna. Men i det långsiktiga perspektivet för Sverige som nation och för var och en av medborgarna är det värt att vi gör den satsningen. Det är ett strategiskt vägval i kampen mot arbetslösheten och också när det gäller fördelningspolitiken. Den långsiktigt bästa fördelningspolitik vi kan genomföra i det här landet är rejäla, stora satsningar på grundläggande utbildning, så att människor får en chans att höja sin kunskapsnivå och höja sin kompetens. Detta måste finansieras. Vi befinner oss i ett statsfinansiellt läge som gör det oerhört svårt att säga att vi vill genomföra en stor reform utan att vara beredda att finansiera den. Ulla Löfgren tillhör ett parti som alltid säger ja till alla skattesänkningar, och det är naturligtvis alltid enkelt att i interpellationsdebatter koncentrera sig på att man inte skall höja en viss skatt utan snarare sänka några andra skatter. Sällan får vi i de interpellationsdebatterna chans att diskutera var pengarna skall tas till alla dessa skattesänkningar. Vad händer med välfärdssamhället? Vad händer ute i glesbygderna med välfärden? Vad blir resultatet av den samlade moderata skattepolitiken? Ulla Löfgren säger att alla inte har råd att köpa ny bil. Så är det naturligtvis. Särskilt efter den oerhört svåra ekonomiska kris som Sverige har gått igenom är det en utopi för många människor att köpa en ny bil. Det förstår regeringen, och det förstår också jag. Det här var ett av de många förslag som fanns i den sysselsättningsproposition som riksdagen diskuterade i somras. I ett statsfinansiellt väldigt trångt läge, där det avgörande och övergripande är att vi måste komma på fast mark i saneringen av statsfinanserna för att få ned räntorna, handlar det om att ändå skapa ett utrymme för att stimulera viktiga delar av svensk industri. Bilindustrin är en sådan viktig del av svensk industri. Vi har haft en bilaccis, en försäljningsskatt, som naturligtvis lägger en hämsko på bilförsäljningen och därmed produktionen av svenska bilar. Det är klart att det är centralt för sysselsättningen, för alla dem som är sysselsatta i bilindustrin, att bilförsäljningen kommer i gång. Men det är centralt också ur ett miljöpolitiskt perspektiv, för det är ju så att vi i Sverige i jämförelse med många andra länder har en mycket gammal bilpark. Att vi har en gammal bilpark betyder också att vi har större utsläpp än vad vi skulle kunna ha med en modernare bilpark. En sänkt bilaccis ökar bilförsäljningen, det ser vi på siffrorna i dag. Det kommer in fler nya bilar, som är bättre ur miljösynpunkt. Det kommer att innebära att hela bilparken efter hand förnyas, eftersom även de här nya bilarna en dag blir begagnade bilar, som säljs till mycket lägre pris. Så det finns en koppling till arbetslöshetsbekämpningen och till miljöproblematiken. Men visst finns det här också ett fördelningspolitiskt dilemma, att de flesta människor inte har råd att köpa en ny bil och att de inte kommer i åtnjutande av den sänkta bilaccisen. Det handlar emellertid om att skapa ett utrymme i en statsfinansiellt mycket trång situation. Det har vi gjort. Det får effekter på bilförsäljningen. Det får effekter på svensk bilindustri. Det får effekt för underleverantörerna. Det betyder något för svensk ekonomi, och det betyder något för arbetslöshetsbekämpningen. Därför tycker jag att man ändå kan motivera det vi har gjort. Socialdemokraterna är inte ett parti som kan säga att vi sänker skatter här och vi sänker skatter där utan att bry oss om finansieringen. Vi har nämligen upplevt vad det innebär att man gör på det sättet. Vi har tagit över ett statsfinansiellt moras. Jag håller med Lennart Fremling om att skatter skall användas av trafikpolitiska skäl och miljöskäl. Det är viktigt. Särskilt bra är det om man kan finansiera en modern och framåtsyftande utbildningssatsning med skattehöjningar som också ligger i linje med miljöpolitiken och trafikpolitiken. Det är rimligt. I det här fallet tycker jag att det sammanfaller väldigt bra.
Herr talman! Jag håller inte med om att det är en utbildningssatsning som Socialdemokraterna och Centern har gjort. Vad gäller den frågan är vi oense. Jag är heller inte lika övertygad som Thomas Östros om att en förnyelse av bilparken kommer att ha positiva effekter på miljön. Nybilsförsäljningen kommer säkert att öka, men jag tror samtidigt att väldigt många människor som drabbas av höjda bensinskatter och ökad fordonsskatt ändå helt enkelt inte har råd att köpa sig en ny bil. Ofta bor de människorna i glesbygd - de kör så mycket mer och drabbas av så mycket högre kostnader. Dessutom har de inget alternativ. De kan inte ta bussen, därför att bussen inte går så ofta som de skulle vilja, eller den kanske inte går alls. Jag har slutligen en fråga till statsrådet, som inte enbart rör glesbygdsbilisterna utan alla fordonsägare som har fått en tilläggsfaktura på sin fordonsskatt under löpande period. Om statsrådet har betalat sin tidningsprenumeration för ett helt år i förskott och tidningen efter en tid kommer med en tilläggsfaktura som innebär 50-100 % höjning av prenumerationspriset, skulle statsrådet utan att knorra då betala räkningen? Skulle inte statsrådet ringa ett ilsket telefonsamtal till tidningen och meddela att prenumerationen redan är betald för ett år och att tilläggsfakturan är att betrakta som ett avtalsbrott? Skulle statsrådet helt enkelt inte vägra att betala? För visst vore det skamlöst av tidningen att bete sig på det viset? Och är det inte just på det sättet som Socialdemokraterna med stöd av Centern har betett sig mot fordonsägarna?
Herr talman! Vi befinner oss inte i en statsfinansiell situation som gör det möjligt för oss att sänka skatter för att stimulera en del av industrin, som vi gör med bilaccisen, utan att detta finansieras. Vi har varit med om en period i svensk ekonomisk-politisk historia under vilken man har använt sig av skattesänkningar på det sättet. Det ger förödande konsekvenser för landets ekonomi.

Herr talman! Ewa Larsson har frågat mig om jag avser att verka för en översyn av kommunalskattelagens bestämmelser om sponsring och berörda myndigheters hantering av dessa bestämmelser i syfte att underlätta kultursponsring. Ewa Larsson gör gällande att ekonomiskt stöd i form av sponsring huvudsakligen går till idrottsrörelsen. Som Ewa Larsson framhåller finns det inga särskilda bestämmelser om avdragsrätt för sponsring i skattelagstiftningen. Däremot finns det ett uttryckligt avdragsförbud för gåvor. Med hänsyn till reklamvärdet kan sponsorverksamhet emellertid betraktas som avdragsgill driftskostnad i näringsverksamhet enligt generella regler. För avdragsrätt krävs att sponsorn får en motprestation som står i rimlig proportion till insatsen. Motprestationen kan t.ex. bestå i aktiva reklamåtgärder från mottagarens sida eller i att mottagaren ställer sitt namn e.d. till förfogande i reklamsammanhang.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 Jag är därför inte beredd att medverka till att en avdragsrätt som tar sikte på just den typen av kostnader införs. Inte heller bör kostnader för kultursponsring behandlas annorlunda än kostnader avseende annan sponsorverksamhet. Det skulle strida mot grundläggande principer i skattesystemet. Avslutningsvis vill jag understryka att det inte är möjligt för regeringen att ge anvisningar till de rättstillämpande myndigheterna eller domstolarna om hur avdragsrätten för kostnader avseende kultursponsring skall hanteras.
Herr talman! Jag tackar för svaret, som i mycket är en citering av min interpellation. I svaret står också något som är intressant, nämligen: "Även om det är en bedömningsfråga huruvida den motprestation som sponsorn får står i rimlig proportion till insatsen, kan jag inte hålla med om att det skulle föreligga några särskilda svårigheter -". Jag tycker då att vi skall diskutera problemet på en gång, så behöver jag inte upprepa vad som står i interpellationen, eftersom statsrådet redan har citerat den. Jag har inte pratat om några förändringar när det gäller gåvoskatten. Vi kan alltså göra det klart - vi pratar inte om gåvoskatten. Vad jag har frågat efter är en översyn av befintliga regler. Utifrån den verklighet som finns i dag tycker jag att jag har anledning att ställa den här frågan. I det sammanhanget kan man diskutera vilken typ av partier vi tillhör. Thomas Östros tillhör ett parti som har valt att säga att kultursektorns institutioner framöver i allt större omfattning skall klara av en egen finansiering. Jag utgår från att man då har gjort den prioriteringen att även kultursektorn skall ta sin del av ansvaret för det statsfinansiella läget. Det finns två sätt att göra detta. Man kan höja biljettpriserna så att vanligt folk inte har råd att besöka våra statliga institutioner, och man kan göra på det sätt som de statliga institutionerna redan gör, nämligen söka sponsorer. När jag nu har läst att man skall jobba med en större del egen finansiering har jag försökt sätta mig in i hur läget är i dag. Jag har då funnit att när det gäller Nationalmuseum t.ex. klarar de all sin produktion av utställningar tack vare sponsorer. De har tre stora huvudsponsorer. Om de inte hade det skulle de inte kunna ha några utställningar. Det är ju utställningar vi vill se. Det är den verklighet institutionerna lever i. Min fråga är då: Kan man se över reglerna, eller skall vi göra som vi alltid har gjort och jämföra med idrotten? Idrottens sponsringsverksamhet är vi väl förtrogna med. Där har vi en historia. Men när det gäller kulturen är detta något helt nytt. Det är därför dags för en översyn. Thomas Östros säger att det inte finns några särskilda svårigheter. Men det finns det. Den källa jag har är Riksskatteverket som säger att det förekommer olika bedömningar vid olika skattemyndigheter när det gäller avdragsrätten för kultursponsring, eftersom det är så svårt att bedöma om kostnaden går att jämställa med vad man får ut, dvs. hur stora skyltar som står uppställda utanför Operan eller utanför teatern i Nässjö. Jag undrar om statsrådet har pratat med Riksskatteverket och med vår kulturminister som skulle kunna utveckla den framtida finansieringen av svenskt kulturliv. I Göteborg har man utvecklat traditionen när det gäller sponsring väldigt bra. Man har en lång tradition som man utvecklat tillsammans med Volvo. Man har fastlagda kriterier för hur man skall sköta sin sponsring. Andra har inte samma erfarenhet. Finns det någon möjlighet för staten att hjälpa till att sätta upp generella regler för de kulturella institutionerna? Näringslivet har spelregler, men många av våra institutioner saknar det.

Herr talman! Oftast talar man om idrott och kultur när det gäller sponsring. Jag skulle vilja ta upp en annan sida av sponsring och se på statliga myndigheters möjligheter att ta emot bidrag. Det råder förmodligen en stor osäkerhet hos statliga myndigheter och verk om vilka principer som bör tillämpas. Det finns å ena sidan risk att vissa myndigheter avvisar erbjudanden om sponsorpengar så att statskassan därigenom belastas i onödan, eftersom man är osäker på om man får ta emot sponsorpengar. Å andra sidan finns det en risk att man i sin ambition att spara budgetmedel tar emot bidrag eller annan medverkan på sådant sätt att konkurrensen mellan olika leverantörer påverkas, eller så att det rent av kan uppfattas som en muta. Man kan t.ex. fråga sig om polisen får starta en insamling eller söka sponsorer till bensinpengar om bensinkontot är slut före budgetårets slut. Jag skulle vilja fråga statsrådet Östros om regeringen är beredd att medverka till att det klargörs dels till vilka slags verksamheter det är tänkbart att ta emot bidrag, dels från vilka givare det är tänkbart att ta emot bidrag. Det bör antagligen också finnas vissa riktlinjer för formerna för mottagandet.
Värderade talman! Jag har hängt upp mig på att statsrådet Östros i slutet på sitt svar nämner att det är omöjligt för regeringen att ge anvisningar till rättstillämpande myndigheter eller domstolar. Det förstår jag. Men om man har medverkat till att en lag har stiftats och om man märker att de som skall tolka den lagen inte har uppfattat lagen så som lagstiftaren menat, måste det väl finnas någon möjlighet för en regering eller riksdag att meddela dem som skall tolka lagen hur man har menat att den skall tolkas. Jag tror att det är sant som andra interpellanter hävdat, att det är idrottssponsringen som varit tongivande för hur man tolkar det hela. Man är van att se idrottsmän med namn på armar och ben på kavajer och på den utrustning man har. När det gäller musiker t.ex. är det inte så ofta man ser någon med ett företagsnamn på ryggen. Jag har uppfattat att om sponsorerna fick sina namn på exempelvis dirigentens rygg skulle skattemyndigheterna godkänna det. Det går ju an med dirigerande musiker som har någon sida att vända mot publiken. Jag är kyrkomusiker i svenska kyrkan, och mitt huvudinstrument är orgel. Om det skulle stå Bagareboden på ryggen på mig skulle inte många se det när jag sitter och musicerar på läktaren. Det måste finnas någon metod som gör att all typ av kultur skulle kunna gynnas av sponsorer utan att skattemyndigheterna behöver avgöra det. Jag tycker att det skulle räcka med en anvisning som säger att sponsorernas namn skall redovisas för publiken. Det kunde räcka med att de står på programbladet. Jag har stor erfarenhet av kulturevenemang med sponsring och har aldrig råkat ut för de här problemen. Det är tydligt att i Jönköpings län kan skattemyndigheten detta. Jag har nöjt mig med att i programbladet, eller den tidning som delats ut, nämna vilka företag som stöder evenemanget. Den typen av anvisningar borde man kunna ge så att det finns något slags rikslikare för hur regering och riksdag vill att sponsring av kultur skall ske.
Herr talman! Jag får vara oartig och inte börja med att svara interpellanten utan kommentera Carl Johan Wilsons inlägg. Ibland skulle man önska att det inte stod någonting annat på ryggen än det som bör stå där. Om jag kopplar till det Lennart Fremling sade föredrar vi när det gäller polisen att det står Polisen på ryggen, på bilen eller på någonting annat. Ewa Larsson beskriver hur sponsring kan fungera och hur bra det kan fungera. Jag har ingenting emot sponsring. Men här är det fråga om skattelagstiftningen. Hur skall man bedöma sponsring? Är det en sponsring, dvs. att det har någon typ reklamvärde som medger avdragsrätt, eller är det en ren gåva till verksamheten? Ewa Larsson säger att hon inte vill ändra gåvolagstiftningen. Men det är just det man gör en bedömning av. Är det ett reklamsyfte, så att det finns en motprestation från den som får pengarna, har man avdragsrätt. Men är det en ren gåva utan motprestation, är det en gåva. Då gäller gåvolagstiftningen, och då finns igen avdragsrätt. En sådan avdragsrätt är inte regeringen beredd att införa. Varför det? Skall samhällets kostnader för kulturpolitiken, och kanske också för andra delar av politiken, vara fullt synligt i form av stöd från staten och offentliga myndigheter som diskuteras och som man kommer fram till med hjälp av demokratiska beslut? Det stödet går direkt och är synligt. Eller skall vi ha ett litet mer osynligt stöd där man ger avdragsmöjligheter - som ju också i sig är ett offentligt stöd, men där vi inte har något som helst inflytande över stödet? Det är ett stöd med offentliga medel, eftersom vi minskar skatteintäkterna. Men vi får det på ett helt annat sätt än när det görs genom demokratiska beslut. Jag tycker att det är att föredra att offentligt stöd skall ges med någon form av offentligt inflytande. Elisabeth Fleetwood delar min uppfattning att lagstiftningen inte behöver förändras. Jag kan i stora delar hålla med Elisabeth Fleetwoods resonemang. Att lagstiftningen inte bör förändras kan man analysera utifrån Ewa Larssons resonemang om just storleken på reklamskyltar. Inte menar Ewa Larsson att det är möjligt att lagstiftningsvägen komma fram till att storleken, en lämplig storlek på reklamskylten, skall vara avgörande för om det är sponsring eller inte? Det finns en variation i sponsring som det inte går att hitta generella lagprinciper för. Hur skall vi från regering och Sverige riksdag avgöra när det är sponsring eller inte? Den enda rimliga instans som kan avgöra det är myndigheterna som har att tillämpa lagen i varje enskilt fall och se hur det fungerar. Jag tror i och för sig att det är bra med den här typen av diskussion i riksdagen. Det innebär naturligtvis att sökarljuset riktas mot den här typen av frågor. De myndigheter som hanterar detta vet att det här finns ett problem som diskuteras av de folkvalda i riksdagen. Men att lösa det via lagstiftning går inte. Jag menar att det inte går att införa en ren avdragsrätt för gåvor till just kultur. Det är inte någon bra kulturpolitik. Det tror jag att vi kan vara överens om från de flesta olika partier i riksdagen. Lennart Fremling ställde en fråga om statliga myndigheters möjligheter att ta emot bidrag och nämner polisen och bensinkostnaderna. Det låter som ett utomordentligt olämpligt sätt att finansiera polisens resekostnader. I övrigt tror jag att jag har kommenterat de flesta av inläggen.
Herr talman! Jag håller med om att det inte är storleken som avgör när det gäller skyltar. Jag vill inte heller diskutera om sponsring är bra eller inte. Den här interpellationen handlar inte om det. Den handlar om den krassa verklighet där svenskt kulturliv blir allt mer beroende av sponsring. Jag kan dock hålla med om att det är litet schizofrent att kulturministern har sagt att hon inte vill ha någon sponsring. Om vi i dag skulle ta bort den skulle kulturlivet falla ihop. Men det är en annan diskussion. Problemet är att man tolkar lagstiftningen olika. Skattelagstiftningen har kommit till utifrån verkligheten i Idrottssverige, eller generellt i idrottsrörelsen, eftersom idén med sponsring ju inte är svensk från början. Det handlar inte om samma skäl när man sponsrar kultur, precis som skatteministern nämnde. Det handlar mer om goodwill. Det är helt klart att det bedöms olika i landet. Vi tycker inte att riksdagen skall avgöra det. Vi önskar tillämpningsföreskrifter så att det kan bli en likabehandling i landet. I t.ex. Göteborg, där man hitintills har haft mer ont om kultur än i Stockholm, har invånarna och skattemyndigheten mer månat om sin hemstad. Därför ger man sponsorerna, oftast Volvo, ett större utrymme och större möjligheter att kunna sponsra och göra avdrag utan väldigt stora marknadsinsatser - eller reklaminsatser, för att tala klartext. Men på andra ställen i landet har man inte samma historik och har inte utvecklat en praxis. Kungliga teatern Operan med 3,3 miljoner. Det var ordföranden som hade utslagsrösten. Även inom en länsrätt är man alltså inte eniga, utan även där finns det problem. Det pekar på en stor osäkerhet, eller hur? Annars skulle det inte vara så. Den osäkerheten kommer att öka. Tillämpningsföreskrifter skulle därför underlätta. Nu får vi se hur det går med fallet Pharmacia. Företaget nekas att få göra avdrag, trots att det skulle få sätta upp skyltar osv. Det skulle ge en otrolig goodwill för Pharmacia att vara ensam sponsor för Operan. Men man anser att det inte är tillräcklig motprestation. Jag tycker att det är fel att jämföra kultursponsring med idrottssponsring. Man måste titta på litet längre sikt. Det är en annan verklighet som vi står inför. Oavsett om vi tycker att det är bra eller dåligt betalar sponsring mer och mer av svenskt kulturliv. Det skulle underlätta om man i en utvärdering kom tillbaka och inte bara sade att det skall utfärdas tilläggsföreskrifter. Vi tycker att det är självklart att man skall ha lika bedömning över landet. Man kunde också hjälpa till med generella regler. Det är i dag svårt för våra kulturinstitutioner att arbeta med sponsringsfrågan. Alla har inte ännu byggt upp en kompetens. Jag återkommer med ytterligare problem.

Värderade talman! Jag förstår att det inte är lätt. Man kan som statsråd inte lova för mycket. Det vore illa att komma tillbaka till departementet om det kan konstateras att man har uttalat sig på ett sätt som får negativa följder för arbetet. Därför förstår jag att det är svårt att säga något om hur man kan meddela en myndighet vad regeringen och riksdagen egentligen har tyckt. Men jag vill ändå upprepa frågan. Om man har menat något visst med en lagstiftning som medger avdragsrätt för sponsring och om skattemyndigheterna inte följer det, måste det väl gå att meddela det på något sätt, i ett brev eller genom ett uttalande. En chans har ju statsrådet Östros nu. Poängen med sponsring är som vi vet att när man sitter på konsert eller går på en idrottstävling och ser ett företagsnamn i anslutning till vad som händer skall man tänka: Det var roligt att de stöder den verksamhet som jag har gått på. Och sedan gynnar man det företaget. Jag kom att tänka på en händelse som har en viss parallellitet med detta. För ganska många år sedan var jag i behov av en snabb insats från ett tryckeri här i Stockholm. Jag gick till tryckaren och sade: Det här skulle jag behöva ha gjort på en gång. Har du någon chans att hjälpa mig i morgon? Då tittade han på mig, och sedan svarade han: Jag säger inte nej till en AIK:are! Jag hade nämligen en jacka som var gul och svart, och jag hade ingen tanke på att det hade symbolvärde för honom och att det stod för AIK. Detta är en parallell. Den som sponsrar en verksamhet som en viss publik tycker om får stöd från den publiken. Det är det som är reklamvärdet. Hur skall man göra, statsrådet Östros, för att tala om för skattemyndigheterna vad riksdagen har menat med sponsringsmöjligheten?
Herr talman! Ewa Larsson ger några exempel på hur olika myndigheter har tillämpat lagstiftningen. Jag kan naturligtvis inte kommentera tillämpningen. Men jag har fullt förtroende för att våra myndigheter gör sitt bästa i att tillämpa vår lagstiftning. Ewa Larsson säger också att det är fel att jämföra kultursponsring och idrottssponsring. Ewa Larsson argumenterar i princip för en avdragsrätt för gåvor till kultur. Men skall man göra en annan bedömning? Den principiella bedömningen är den samma för kultur och idrott. Det betyder naturligtvis inte att det måste finnas en hockeyrink i operahallen. Det betyder i stället att man skall göra en korrekt värdering av om det är en gåva eller sponsring. Det är myndigheternas uppgift att göra det. Det hjälper inte om vi försöker reglera det i detalj med lagstiftning. Det kommer nämligen att visa sig att det inte fungerar. Elisabeth Fleetwood beskriver hur marknadsföringen har förändrats över tiden. Myndigheterna skall naturligtvis ta till sig att reklam och sponsring inte ser ut på samma sätt över tiden. Jag har förtroende för att man gör det. Man ser hur verkligheten förändras och använder det i sin rättstillämpning. Carl-Johan Wilson menar att myndigheterna inte tillämpar lagstiftningen korrekt. Jag har inte någon information som visar att myndigheterna inte korrekt förstår lagstiftningen. De har att tillämpa den. Jag har förtroende för att de gör det så väl de kan, och att det faktiskt fungerar någorlunda. Det är inte något bevis för att det skulle vara mindre sponsring till kultur än till idrott. Det är inte något bevis för att lagstiftningen inte fungerar. Det är tecken på något annat. Att sponsorer hellre väljer att sponsra idrott än kultur har kanske att göra med att de kommer ut på ett annat sätt eller att de är vana vid det. De sitter säkert också fast i konservativa värderingar av vad man skall sponsra och inte sponsra. Men det är inte regeringens uppgift att avgöra hur de skall använda sin marknadsföring.

Herr talman! Jag försökte att beskriva utvecklingen när det gäller sponsringen av svenskt kulturliv. Utvecklingen är att fler och fler väljer att sponsra kultur i stället för idrott. Sponsring inom områden som man har sponsrat mycket, t.ex. elitidrott, har ibland visat sig ge negativa effekter, tack vare problem i samband med matcher och derbyn. Utvecklingen går alltså mot att även sponsorerna hellre vill sponsra kultur. Skatteministern säger att det inte är meningen att man skall ha en hockeyrink inne i operan. Men vad är då meningen? Det är ju det vi undrar. Hur skall det bli när vi ser den här utvecklingen, när vi vet att skattemyndigheterna gör olika bedömningar? Vi vet att målet i Stockholm har avgjorts av ordförandens utslagsröst. Inte ens inom Länsrätten har man alltså gjort samma tolkning. Nu är det Kammarrätten som får avgöra. Är det verkligen meningen att det skall vara på det här sättet? Det tycker inte vi. Vi tycker att det skall vara lika behandling över hela landet. Det handlar om tillräckliga motprestationer. Det finns inte något skäl i dag att jämföra idrottssponsring med kultursponsring. Företagen har nämligen olika skäl. När de sponsrar kultur handlar det om goodwill, inte om ren direkt reklam. Det är helt fel när skatteministern säger i svaret att det inte föreligger några särskilda svårigheter. Det gör det. Min enkla önskan är att man ser över den här frågan så att det blir en lika behandling.
Herr talman! Jag vill tacka för en ganska trevlig interpellationsdebatt. Det är inte ofta som humorn får det utrymmet i interpellationsdebatterna. Jag tycker att debatten tydligt har visat att lagstiftning som underlag för hur man skall bedöma sponsring inte är en framkomlig väg. Det finns ett antal exempel, som storleken på skyltarna och hockeyrinken i operahallen. Vi kan räkna upp hundratals exempel. Sponsring är naturligtvis av det slaget att det inte går att med lagstiftning och exempel från riksdag och regering tala om hur myndigheterna skall bedöma den. Myndigheterna skall i stället bedöma lagen.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig vilka insatser den svenska regeringen avser att göra, såväl inom FN och EU som bilateralt, för att åstadkomma en återgång till demokratiskt styrelseskick i Burundi, vilka humanitära insatser Sverige avser bidra med, om regeringen avser verka för ett långsiktigt engagemang i Rwanda och Burundi och om svensk vapenexport till regionen är utesluten. Sylvestre Ntibantunganya, störtades. Pierre Buyoya som ledde landet 1987 till 1993 installerades som president. Statskuppen var den fjärde i ordningen sedan Burundi blev självständigt 1962. Den senaste statskuppen kan ses som slutpunkten på statskuppsförsöket och mordet på landets förste folkvalde president i oktober 1993. Sedan dess har ca 150 000 människor mördats. Zaire beslutade vid ett toppmöte i Arusha den 31 juli att införa ekonomiska sanktioner mot Burundi. Sanktionerna har även stoppat stora delar av de humanitära hjälpsändningarna vilket har drabbat flyktingar och internflyktingar i landet. Viss begränsad nödhjälp släpps fram. Vi har främst genom EU verkat för att den humanitära hjälpen skall undantas så långt det är möjligt. Den svenska regeringen stöder de krav som ställdes på makthavarna i Burundi av grannländerna vid toppmötet i Arusha den 31 juli: att parlamentet återinrättas, att politiska partier åter tillåts och att förhandlingar med alla parter inleds. Den sista punkten är viktigast - och svårast. Kravet på förhandlingar gäller även oppositionsgrupperna. Det är av största vikt att även motståndarna utsätts för press att komma till förhandlingsbordet. Sedan i vintras har Tanzanias förre president Nyerere haft den afrikanska enhetsorganisationen OAU:s uppdrag att söka medla i konflikten i Burundi. EU har utsett en särskild representant för Rwanda och Burundi, den italienske tidigare FN-tjänstemannen Ajello. Även USA:s förre president Carter har engagerat sig i konflikterna i regionen genom att bl.a. arrangera ett antal toppmöten mellan regionens ledare. Medlingsarbetet innefattar en svår balansgång mellan hutumajoritetens rättmätiga förväntningar på inflytande och tutsiminoritetens likaledes rimliga krav på trygghet och säkerhet. År 1995 utsåg FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna en specialrapportör för Burundi, och FN:s center för de mänskliga rättigheterna har ett särskilt kontor i Bujumbura. Sedan länge finns planer på en gemensam FN/OAU-konferens om fred, säkerhet och utveckling i regionen. Den svenska regeringen stöder helhjärtat dessa olika fredsansträngningar. Några svenska enskilda initiativ som komplement till de ansträngningar som redan görs inom främst FN:s, OAU:s och EU:s ramar är inte aktuella för närvarande. Regeringen anser att det är viktigt att eventuella nya utspel och initiativ m.m. görs med eftertanke och i nära samordning med de regionala och internationella fredsansträngningar som redan pågår. Så långt det är möjligt fortsätter vi vårt biståndsprogram, vars huvudinriktning är att medverka till en fredlig normaliserings och försoningsprocess i landet. Vi är naturligtvis beredda att ge våra insatser den inriktning som i varje läge krävs för att främja en förhandlingslösning mellan alla berörda parter. Det är viktigare än någonsin att fortsätta att stärka de krafter och grupper i det burundiska samhället som vill kämpa för rättsstaten, respekt för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska institutionerna. Regeringen har därför för avsikt att fortsätta stödet till försonings och konfliktförebyggande insatser genom såväl FN-systemet som enskilda organisationer. En total isolering av Burundi är inte svensk politik i nuvarande situation. Vad avser Burundi presenterade FN:s generalsekreterare nyligen en rapport om situationen i landet, inklusive läget i förhandlingarna mellan parterna i Burundi. Rapporten behandlas för närvarande i säkerhetsrådet. Skulle en allomfattande dialog inte ha inletts har säkerhetsrådet, i sin senaste resolution, förklarat sig berett att överväga ytterligare åtgärder, bl.a. ett vapenembargo. Låt mig slutligen konstatera att FN:s vapenembargo mot regeringen i Rwanda hävdes i september i år. Vapenembargot kvarstår dock mot övriga berörda parter. Svensk vapenexport till de aktuella länderna är för närvarande utesluten.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpellation, och jag vill konstatera att det har gått rätt lång tid sedan den lämnades in. Det var i slutet av september. Sedan dess har, som vi alla vet, konfliktsituationen i Centralafrika och området omkring Burundi förvärrats på ett fruktanvärt sätt. Katastrofen i Zaire överskuggar nu nästan alla andra problem som finns i den här regionen. Jag måste därför säga att jag är något besviken över att utrikesministern inte mer tar upp situationen allmänt för människorna i hela den här regionen i Centralafrika. En del av de frågorna fanns med i min interpellation. Jag instämmer naturligtvis i utrikesministerns svar vad gäller gemensamt agerande och att eftertanke krävs. Det är inte önskvärt att något land rusar i väg och gör egna insatser som inte har ett allmänt stöd. Vi har organen EU, OAU och FN, där vi kan agera. Men jag vill ändå resa frågan om inte Sverige känner ett speciellt ansvar. Vi har genom en preventiv närvaro, där vi har varit litet av föregångare och där min kollega Kristina Svensson har spelat en utomordentligt viktig roll, visat vägen mot nya och, som jag tror, framgångsrika sätt att arbeta. Jag menar också att vi borde driva på hårdare inom EU, där vi vet att kritik riktats mot att EU inte har ställt upp med t.ex. tillräckligt stort antal MR observatörer i Burundi. Vi har också diskussioner omkring Frankrike, som nu vill rusa i väg och erbjuda militära styrkor. Jag hade önskat att utrikesministern hade haft en synpunkt på detta. Jag vill också ta upp frågan hur vi agerar i FN och säkerhetsrådet, där vi har den resolution från augusti som utrikesministern också åberopar. Jag undrar: Kan man hävda annat än att situationen allvarligt förvärrats? Hur mycket värre skall det bli för att man skall agera? Den konferens som både jag och utrikesministern talar om är utlovad sedan länge, och jag menar att Sverige måste spela en betydligt aktivare roll. Det borde man kunna göra redan innan vi har tagit plats i säkerhetsrådet. Det är många frågor som inställer utifrån situationen i Burundi och Centralafrika i dag, men det viktigaste är kanske det som väldigt många har påpekat, de lärdomar som enskilda länder och hela det internationella samfundet borde dra av katastrofen i Rwanda, som ju inte kom som en blixt från himlen utan som många hade förutsett. Med det som bakgrund borde man ha kunnat agera för att undvika den typ av katastrofer som vi i dag står mitt uppe i. I den utvärdering som jag åberopar i min interpellation har man just pekat på att politiska lösningar saknas i Rwandafallet, på samma sätt som i Burundi och i dag i Zaire. Det har nyligen förekommit artiklar i Aftonbladet från Läkare utan gränser, och den nuvarande representanten i Burundi, Thomas Ridaeus, har uttalat sig på motsvarande sätt. Jag menar att vi måste se till att det blir politiska lösningar som tillsammans med de humanitära kan förändra situationen både i Burundi och i hela den centralafrikanska regionen. Där vill jag veta på vilket sätt regeringen mer aktivt agerar.
Herr talman! Jag tycker inte att man kan se det som har hänt i Burundi isolerat. Det är just i dag mycket tydligt att vi måste sätta in det här i det geografiska sammanhanget, dvs. i Stora sjö-regionen. Det finns mycket klara samband mellan det som händer i Burundi, det som har hänt i Rwanda och det som nu händer i östra Zaire. Rwanda och Burundi har varit och är i mycket tvillingländer, med samma etniska sammansättning. De har en minoritetsbefolkning av tutsier, som har spelat en avgörande roll. Den har haft den politiska och ekonomiska makten, och den har fortfarande den ekonomiska makten. Under det senaste året - egentligen i ett ännu kortare tidsperspektiv - har den politiska kartan förändrats i det här området. Vi har en regering i Rwanda, en icke legal regering i Burundi och just nu en tutsidominans med militär kontroll av östra Zaire. Det här är en förändring av den politiska kartan som man måste beakta och analysera mycket noga och dra slutsatser av. Burundi började egentligen mycket bra 1993 och betraktades som ett mönsterland när det gällde demokratiseringsprocessen och de val som man förberedde. När vi nu har facit i handen kan vi se att resultatet tyvärr blev blodigt, förlamande och skrämmande på alla sätt och vis. Valet följdes efter tre månader av en kupp och ett blodbad. Folkmordet i Rwanda, som följdes av flyktingströmmar till Burundi, till östra Zaire och även till Tanzania, har konsekvenser också för utvecklingen i Burundi. Vad som hände efter 1993 har också mycket att göra med att man aldrig har utmätt någon rättvisa. Det råder fortfarande ett tillstånd av impunity, strafflöshet, och det måste på något sätt angripas. Det internationella samfundet måste agera. Utrikesministern säger i svaret något som jag tycker är väldigt viktigt, att det finns en frustration inom båda folkgrupperna. Tutsigruppen är rädd för ett folkmord. Rätt eller fel är det en känsla som finns där. Hutubefolkningen är frustrerad och besviken över att den har förlorat den politiska makt som den faktiskt erhöll vid valen. Skeendet har kulminerat i statskuppen i juli i somras. Vad kan man då göra? Det är klart att vi alla här är ense om att det är politiska lösningar som är de riktiga. Kravet på en internationell konferens kommer nu med ytterligare skärpa. Jag tror att lösningarna måste bygga på maktdelning, försoning, dialog, respekt för mänskliga rättigheter och naturligtvis på ett rättssamhälle. Vi har från svensk sida möjligheter, och jag vill återkomma till det.
Herr talman! Det som händer i detta område runt sjöarna, i länderna Burundi, Rwanda och Zaire, kommer egentligen inte som någon överraskning. Det har legat i luften länge. De rapporter vi har fått har pekat i riktning mot den katastrofsituation som vi nu ser. Läget är explosivt, och har varit det ganska länge. Från många synpunkter kan man säga att detta på sitt sätt är en klassisk afrikansk konflikt. Vi har sett den från område till område. Kristina Svensson sade att vi måste se detta i sitt geografiska sammanhang. Det är helt riktigt, men man måste också se det i sitt historiska sammanhang. Vi har här också varit inne på de olika stammar som finns i området. Detta är ett mönster som går igen. Någon gång tycker man att man borde lära sig av de erfarenheter som gjorts under decennier på den afrikanska kontinenten. Men misstagen upprepas, om och om igen. Man måste se detta i sitt historiska perspektiv. Man måste gå tillbaka till kolonialtiden och till Berlinkonferensen för ca 150 år sedan. Man satt då i Europa och ritade de afrikanska kartorna och drog upp linjer med passare och linjal. Man drog gränser och delade upp Afrika. Sedan har detta stuvats om beroende på krig i Europa och på världskrig. Man har bytt länder, och dessa människor har ibland fått vara tyskar, ibland belgare och ibland engelsmän. Hela denna historiska bakgrund gör att Europa och vår del av världen har ett speciellt ansvar för Afrika - ett historiskt ansvar. Man frågade här vad Sverige ämnar göra åt situationen. Faktum är, precis som ministern säger, att Sverige gör en hel del och har en hög profil. Men jag saknar många av de länder som fanns med i Afrika en gång i tiden. De har varit med om att suga ut dessa människor ekonomiskt, de har exploaterat områden och blivit rika genom att de afrikanska länderna har fått avstå sina rikedomar till dem. Var finns de i dag? Det är de som borde ha en hög profil. I sådana här situationer är det alltid civilbefolkningen, kvinnor och barn, som blir lidande. Grunden för att över huvud taget komma till en lösning är demokratiarbete. Vi kommer aldrig att lösa dessa konflikter - vare sig på den afrikanska kontinenten eller någon annanstans - utan att människorna själva får säga sin mening, utse sina ledare och ha rätten att avsätta dem. Utan den demokratiutvecklingen kommer vi aldrig att få se en fredlig värld. Det är den linje som vi måste arbeta efter. I Burundi har det varit flera kupper, och det finns en illegal regering i landet. Om vi någonsin skall kunna få någon ordning på detta tillsammans så är det den demokratiska vägen vi måste gå. Nu har Sverige en chans att som representant i säkerhetsrådet driva dessa frågor i den riktning jag nu pekar på. Jag tror inte att det råder någon delad mening om riktningen, men jag menar att det är viktigt att alltid och tydligt tala om den demokratiska vägen.
Herr talman! Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén! Jag är glad för detta tillfälle att få ta upp frågorna om länderna vid de stora sjöarna i Afrika. Vi är flera stycken som på flera sätt har varit inblandade i de parlamentariska ansträngningar som har gjorts för att bringa fred och försoning i området. Jag vill uttrycka en tacksamhet för att Sverige och den svenska regeringen har velat satsa på detta område under en ganska lång tid. Den svenska närvaron, även från regeringsnivå, tycker jag är naturlig med tanke på det oerhört stora arbete som under 75 års tid har lagts ned i detta område av frivilliga svenskar. De har verkat i området som missionärer och biståndsarbetare långt innan det fanns ett biståndsarbete som drevs av regering och riksdag. Det finns alltså en mycket god grund i området. Därför tror jag att en fortsatt närvaro är viktig, och det finns ingenting som tyder på att regeringen ser det på något annat sätt. Jag noterar detta med tacksamhet. Situationen i Burundi är sådan att landet har en icke-legitim regering, vilket också redan har nämnts här. Man kan ifrågasätta hur stor nytta embargot gör, även om det är de afrikanska staterna som har kommit överens om det. En viss förhandlingsvilja har ändå visats, och efter vad jag förstår har man nu återupprättat parlamentet i Burundi. Även om det inte fungerar fullt ut finns åtminstone en del av ledamöterna på plats, och de har ett visst inflytande. Frågan är om man skulle kunna förstärka ansträngningarna att på något sätt komma fram till en normalisering av förhållandena den vägen även om inte alla de krav som de afrikanska staterna ställt uppfylls. Hur ser utrikesministern på detta? Det kanske ändå inte är en helt omöjlig väg att gå. Den sittande presidenten Buyoya har åtminstone en gång tidigare visat att han har varit villig att träda tillbaka när landet har varit redo för ett fullt demokratiskt övertagande. Man kanske kan ha vissa förhoppningar om att han skulle agera på ett liknande sätt nu, om förutsättningarna fanns. Det är naturligtvis nödvändigt att alla de olika parterna är med vid en sådan typ av förhandling. Jag är inte säker på att förutsättningarna för det föreligger, men Burundis regering reagerade ganska starkt på det senaste mötet i Arusha, då förhoppningar kanske fanns om att de andra kringliggande staterna skulle ha visat en litet större vilja till samarbete. I mitt nästa anförande skall jag vidga debatten litet. Nu har allting kommit i ett annat läge i och med den oerhört prekära situationen i östra Zaire. Det gör att det kanske inte är de kringliggande staternas främsta intresse att försöka åstadkomma millimeterrättvisa i Burundi nu.
Herr talman! Enligt riksdagens regler svarade jag på de frågor som hade ställts, Ewa Zetterberg. Jag håller fullständigt med om att det finns anledning att vidga debatten i dag. Det har ju också de som har gått in i debatten gjort. Jag kan också konstatera att det i Sveriges riksdag verkligen finns representanter som väl känner till denna region, vilket denna kvartett är ett gott uttryck för. Det som nu pågår i Centralafrika är en katastrof av enorma mått. Det gäller naturligtvis den etniska konflikten i sig, men också den flyktingkatastrof som har inträffat. Den har nu pågått i bra mycket över en vecka, och omvärlden har ännu så länge inte kunnat hitta någon bra lösning på den. I medierna sägs t.o.m. att över en miljon flyktingar bara är borta. Man vet inte var de finns, och man kan inte nå dem med humanitärt stöd. Denna situation är så akut att den naturligtvis måste hanteras först. Även om interpellationen handlar specifikt om Burundi är det alldeles rätt som debattdeltagarna säger: Man måste se frågorna i ett sammanhang - i det större geografiska och historiska sammanhang som länderna i regionen har tillsammans. Detta var också mycket tydligt när jag diskuterade de här frågorna under min resa i södra Afrika, i Namibia, Angola och Sydafrika. Man är mycket orolig även för de vidare implikationer som detta kan få. Vad gör vi då från svensk sida? Sverige har en hög profil i det här området med ett humanitärt bistånd på 200 miljoner under det år som har gått och med personer på plats. Där har ju Kristina Svensson utmärkt sig på ett positivt sätt. Vi skall fortsätta med det aktiva engagemanget. Sedan kan vi agera via EU. Jag har deltagit i ett utrikesministermöte inom EU där vi i början av konflikten såg till att det finns humanitärt stöd från EU. Nu kan det ju dess värre inte komma fram, men vi har förvissat oss om att det finns att tillgå. När vi förstod att det skulle bli svårigheter med att få fram det sände vi ned EU:s speciella representant för det här området för att på plats försöka åstadkomma en politisk lösning. Han åker nu i skytteltrafik mellan Kigali och Kinshasa för att försöka åstadkomma detta. I dag är det ett biståndsministermöte inom EU där man skall försöka hitta nya lösningar. EU gör alltså mycket, men det är klart att detta även är en fråga för FN:s säkerhetsråd. Det är en global fråga. Det är en fråga för OAU, den afrikanska enhetsorganisationen. Vi måste ta itu med detta på både lång och kort sikt. Det måste bli vapenvila. Det måste nu skapas säkra korridorer för det humanitära biståndet, säkra zoner för flyktingarna och rätt för flyktingar att återvända till Rwanda. Det finns mycket lärdom att dra av detta när vi väl har klarat av det akuta. En lärdom är att vi måste ägna oss åt det förebyggande arbetet mycket mer. Vi får inte bara se detta som en etnisk konflikt. Det handlar om mänskliga rättigheter, fattigdom och tillgång till jord för människorna där. Det skapar och underbygger den här typen av konflikter.

Herr talman! Jag tror att vi i grunden har samma syn på dessa frågor och hur angeläget det är att vi agerar såväl från svensk, europeisk som internationell sida övergripande genom FN. Vi vill inte stillatigande åse den katastrof som pågår i dag i den här regionen. Jag vill säga till utrikesministern att jag hade en fråga som gällde just regionen och humanitära insatser. Jag hade hoppats att vi skulle kunna fokusera något mer på den och inte bara på Burundi. Jag vill även ta upp flyktingfrågan allmänt. Jag tycker att det här exemplet väldigt tydligt visar hur vi i Sverige och Europa säger att det är länderna som ligger närmast som skall ta ansvar. Vi skall alltså inte acceptera fler flyktingar till Sverige från andra världsdelar. Jag tycker att exemplet med flyktingar från Burundi och Rwanda i Zaire visar hur svårt det är för ett grannland att ta emot stora mängder flyktingar och hur det rymmer enorma problem i sig. Det borde också vara en lärdom för oss. Jag vill också ta upp hur jag redan innan kuppen fick brev från en flykting i Zaire, en parlamentariker från Burundi som vi har träffat, som beskriver redan då i juli vilka enorma svårigheter det var att få mat och mediciner och hur människor dog av malaria osv. Situationen har förvärrats ytterligare. Herr talman! Jag skulle vilja återgå till en fråga vi inte hann med i första omgången, nämligen den om vapenembargo. Jag utgick ifrån att svaret skulle bli att Sverige inte accepterar vapenexport till dessa områden i dag. Men jag menar att vi kan ha något högre ambitioner. Varför existerar inte vapenembargot i FN mot Rwanda längre? Borde inte det vara självklart att Sverige driver på och ser till att det blir ett totalt vapenembargo? Jag vill återvända till den fråga Karl-Göran Biörsmark väckte, nämligen den om västländernas ansvar för att rita upp kartan och se till vilka som fick makt och vilka som inte fick något inflytande, men också för vapenexporten. Vi vet att det är de större europeiska länderna som har svarat för att dessa länder har en stor vapenarsenal. Där har Frankrike spelat ett mycket märkligt spel. Därför skulle jag vilja att utrikesministern något förtydligade hur Sverige kommer att driva frågan om ett totalt vapenembargo för regionen och även driva på inom EU för att få de andra europeiska länderna att totalt upphöra med vapenexport. Slutligen vill jag också beröra frågan om sanktionerna. Jag tycker att det är självklart att vi skall ställa upp på OAU:s rekommendationer och de afrikanska grannländer som har fattat beslut om sanktioner. Men samtidigt skall vi vara medvetna om att det också skapar problem i sig för befolkningen i Burundi och omkringliggande områden. En brist på livsmedel, bensin och en rad nödvändiga varor gör att livet för de vanliga medborgarna också blir svårare. Förhoppningsvis kan trycket bli så stark att vi får politiska lösningar i Burundi, östra Zaire och Rwanda som gör att läget kan normaliseras, även om vi vet att det kommer att ta lång tid.
Herr talman! Jag tror att vi måste anlägga olika tidsperspektiv när vi diskuterar de här frågorna. Just nu är det ju naturligtvis ett akut läge när det gäller att komma fram med humanitära insatser för den flyktingskatastrof som vi ser växa fram, som flera har sagt här. Det är en akut fråga som måste lösas omedelbart. Sedan finns det ett längre perspektiv där det gäller att arbeta för stabilitet och politiska lösningar i regionen. Jag tror att det är viktigt att vi inser det. Det kommer att ta mycket lång tid innan man når lösningar. Här krävs försoning. Det är en process som kommer att ta mycket lång tid. Det är naturligtvis också viktigt att vi arbetar bilateralt med vår närvaro och det som har påbörjats där nere. Men jag ser det också som oerhört väsentligt att vi arbetar samstämmigt i det internationella samfundet. Det har varit alldeles för många olika signaler som har skapat förvirring i Burundi. De har också misslett människor. Kuppen i juli i år byggde faktiskt på feltolkade signaler från det internationella samfundet. Där har vi nu en möjlighet att göra något genom vår plats i säkerhetsrådet. Hur skall vi använda den för detta och för de preventiva insatserna? Buyoya har återupprättat parlamentet, men hur? Det finns 30 parlamentariker av 81. De andra är i landsflykt och vågar inte komma tillbaka, ges inget skydd och ingen säkerhet osv. Det är bara en chimär när man säger att man har återupprättat parlamentet.
Herr talman! Det helt riktigt, som det sägs här, att det finns två perspektiv, det korta och det långa perspektivet. Det som gör en frustrerad i dag när det gäller det korta perspektivet är att situationen är så dramatisk. Här rör sig en miljon människor på flykt i området, och i dag vet vi inte ens var de finns någonstans. Man har inte kunnat lokalisera dem. Flyktinglägren är tomma. De har gett sig ut på drift. När TV-bilderna så småningom kommer att rulla in och vi får se katastrofbilder där liken flyter i floderna kommer människorna hemma i TV-soffan återigen att ställa sig frågan: Vad gör FN? Även det är frustrerande. Det är en ganska låst situation. Vi vet också att det finns tidigare soldater, mördare och krigsveteraner mitt bland de civila flyktingarna. Hur skall man kunna skilja ut dem från de andra och ge en rejäl hjälpande hand? På lång sikt måste de inblandade länderna naturligtvis ta sitt ansvar. Även om man utifrån kan komma in och stötta och hjälpa kan lösningen aldrig komma utifrån. Vi kan hjälpa till på olika sätt, arrangera mötesplatser och sitta ned och diskutera. Men lösningen som sådan måste komma inifrån. Vi talar om bördiga, vackra och frodiga områden, som lätt skulle kunna föda befolkningen i fredstid och med en demokratisk utveckling. När man tänker på detta blir det hela än dystrare när vi ser TV-bilderna rulla in.

Herr talman! Först vill jag säga till Kristina Svensson att jag är medveten om att det inte är någon fullkomlig aktion att ha återupprättat parlamentet. Det är också sant att det numera inte är över 80 parlamentariker; en del är döda och har inte ersatts. 15-20 parlamentariker har drabbats av detta grymma öde, vilket verkligen visar hur oroligt det är och hur oskyddade även parlamentariker är. Jag vill inte komma med några absoluta påståenden om hur detta kan lösas. Men jag tror att vi ibland får lov att undvika att följa vår egen regelbok för hur det skall gå till. Man får kanske ha en minsta gemensamma nämnare för det som är möjligt att göra och som ändå kan föra fredsprocessen framåt. Därför menade jag att man kanske skall börja förhandla utifrån detta. Det är allvarligt med en blockad i det här läget. Många flyktingar återvänder nu till Burundi, och det är svårt om det blir problem att få tag i mat nu när mycket av jordbruket ligger nere. Därför bör vi verka för att blockaden hävs i detta mycket svåra läge. Jag vill gärna ha ett svar från utrikesministern på om ni är beredda att göra det. Jag har väldigt svårt att se hur man skall kunna lösa den oerhört prekära situationen i Zaire utan någon form av fredsbevarande styrka. Hur skall man kunna komma alla dessa flyktingar till hjälp? Vi vet inte ens var en del av dem är. Det förmodas att de tagit sig i riktning nord-väst från Goma räknat. Det gjorde faktiskt en del av flyktingarna på ett tidigt stadium. Jag undrar om Sverige och Norge, som man har ett oerhört starkt förtroende för där nere, skulle vara villiga att ställa trupp till förfogande om det blir aktuellt.
Fru talman! Jag skall begränsa mig och bara svara på de frågor jag har fått. Ingrid Näslund hade frågor rörande situationen i Burundi. Jag sade redan i mitt svar att det självfallet måste till förhandlingar och samtal mellan alla berörda parter. Man kan inte bara rikta sig till den nuvarande regeringen, utan man måste också vända sig till oppositionsgrupperna. Där finns militanta element som är ganska svåra att få in i regelrätta samtal om försoning. Vi kan inte tillåta blockaden att hindra humanitärt stöd att komma in. Det är vår åsikt. Eva Zetterberg frågade om ett möjligt vapenembargo för området. Naturligtvis tycker vi alla att länder som är så fattiga som dessa borde använda sina resurser till något annat än att köpa vapen. Men de är suveräna stater som har rätt att skydda sig, såväl mot varandra som mot de många grupper inom länderna som har ganska mycket vapen. Problemet är att ett embargo riktar sig mot en regering, vilket ger rebeller en särskild förmån. Det gör det svårt. Men vi kan göra en allmän vädjan om återhållsamhet i vapenförsäljning till detta område. Det är en självklarhet. Det har också funnits ett vapenembargo, och vi vet att några bryter mot detta. Det är viktigt att vi får klart för oss vilka som har brutit mot vapenembargot - FN:s regler måste respekteras. I det mest akuta som nu sker i konflikten är vi aktiva på olika sätt. Jag håller med dem som här har hävdat att FN trots allt är det viktigaste organet. Vi har haft kontakt med den person som FN nu har utsett, nämligen kanadensaren Chrétien. Vi ser att han har kunnat komma framåt mot lösningen av konfliken, vi skall fortsätta med de kontakterna. Vi tror att det är den riktiga vägen. Den riktiga vägen är alltså att först få en vapenvila och se till att skapa säkra korridorer så att det humanitära stödet kommer fram. Om dessa korridorer skall bevakas av parterna på plats eller av utländska trupper är vi öppna för. Det får blir den mest praktiska lösningen. Sedan får man avgöra vilka som skall vakta. På kort sikt gäller att det akuta läget för flyktingarna måste hanteras nu. På lång sikt gäller att FN konferensen, är viktig och bör komma till stånd så snart som möjligt.
Fru talman! Det är bara en kort stund kvar till den enorma fråga som vi diskuterar, katastrofsituationen i Centralafrika, speciellt i Burundi och Zaire. Jag vill avslutningsvis säga till utrikesministern: Stå på vad gäller vapenembargo! Det gäller både att se till att vapenembargot förlängs för hela detta område och att se till att ingen bryter emot det. Vidare bör regeringen ta till sig alla uppfattningar och förslag som framkommit och noga överväga en eventuell fredsbevarande styrka från FN. Stärk FN så att FN fullföljer den uppgift som vi alla har gett FN, på både kort och lång sikt. Det är sista gången vår kollega Kristina Svensson deltar i en debatt här i kammaren, eftersom hon skall lämna oss för ett viktigt uppdrag som ambassadör i Zambia. Jag vill passa på att tacka Kristina och önska lycka till. Hon har varit av oerhört stort värde för oss andra kolleger i riksdagen, och jag tror att hon kommer att göra ett jättebra jobb i Zambia.
Vi övergår till frågestunden, och jag hälsar regeringens företrädare välkomna fram. Regeringen företräds i dag av utrikesminister Lena Hjelm-Wallén, försvarsminister Thage G Peterson, kommunikationsminister Ines Uusmann, statsrådet Pierre Schori, statsrådet Maj-Inger Klingvall, statsrådet Thomas Utrikesministern svarar såväl på allmänpolitiska frågor som på frågor inom sitt eget ansvarsområde. Övriga statsråd svarar på frågor som berör deras respektive ansvarsområde. Därmed är ordet fritt.
Fru talman! Jag undrar om utrikesministern instämmer i följande uttalande: Kineserna talar om de kommande femton åren och gör det med det självförtroende som den besitter som vet att man troligen kommer att infria dessa prognoser. När jag talar med ryssarna möter jag ett ledarskap som pratar om att man skall komma igenom en besvärlig tid. För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet. Ställer sig utrikesministern bakom detta uttalande?
Fru talman! Jag känner väl till uttalandet. Det var det som statsministern gjorde i Peking häromdagen. Det är ett uttalande som jag tycker har förvrängts till oigenkännlighet när det har tolkats från många partirepresentanters sida. Statsministern gjorde ett konstaterande av att stabilitet - utan värdeomdöme i begreppet - drar till sig investeringar. Det leder gärna till ekonomisk utveckling. Därmed inte sagt att man hyllar den sorts politiska stabilitet som finns i Kina. Jag tar avstånd ifrån de tolkningar som har gjorts i medierna, men statministerns uttalande i sig är det inget fel på.
Fru talman! Utrikesministern gör ett tappert försök att förklara och försvara, men det blir krumbukter som visar att det inte går att ställa sig bakom ett uttalande av det här slaget. Och det är inte så konstigt. Vad statsministern har sagt kan inte tolkas på annat sätt än att frånvaron av demokrati skänker en stabilitet som ger ekonomisk utveckling. Han slätade över de övergrepp mot mänskliga fri och rättigheter som görs i Kina. Det är också en oförskämdhet mot de ryska ledarna, som liksom vi får vänja sig vid att makten nu är folkets. Det stärker de krafter i Ryssland som vill slippa demokrati och säger att det är nödvändigt för att Ryssland skall utvecklas. Den oenighet som ändå föreligger mellan utrikesministern och statsministern här gör att det enligt min mening är nödvändigt att klara ut vad som har sagts och vad som skall gälla. Jag har begärt ett sammanträde med Utrikesnämnden skyndsamt, och jag undrar om utrikesministern är beredd att tillgodose detta krav.
Fru talman! Statsministern har varit i Kina och bl.a. tagit upp mänskliga rättigheter, hur viktigt det är för utvecklingen i ett land att man går i den riktningen, hur viktig demokratiutveckling är. Det här har varit ett tema i alla hans samtal. Att ifrågasätta det, som om det icke alls skulle ha gjorts, och försöka vrida till ett uttalande av honom är ganska bisarrt. Den här diskussionen behöver inte tas i Utrikesnämnden. Jag är beredd att göra det också, men varför skall den behöva tas i ett slutet rum? Det är inga svårigheter att ta den här i kammaren. Statsministern är beredd att ta den debatten här i kammaren vid svar på interpellationer, vid denna typ av frågestund nästa vecka eller genom att redogöra för sin resa, som han brukar göra efter längre resor.
Fru talman! Jag har absolut ingenting emot att ta en debatt i kammaren, rent allmänt, i interpellationsform eller hur det skall vara. Men det som har skett berör också säkerhetspolitiska aspekter, inte bara i förhållande till en fjärran stormakt utan också i förhållande till ett stort grannland, som på det här viset har fått en örfil med baksidan av handen. Innebörden är att de ansträngningar som där görs för att under demokratiska former genomföra och få i gång en ekonomisk utveckling skall man egentligen inte fästa sig vid, därför att det kommer inte att lyckas och det vore mycket bättre att följa det kinesiska exemplet. Detta behöver klaras ut och det i ett sammanträde i Utrikesnämnden. Jag frågar än en gång: Är utrikesministern beredd att kalla in Utrikesnämnden för sammanträde skyndsamt, helst i nästa vecka?
Fru talman! Om det är på grund av den här senaste frågan som Tobisson vill inkalla Utrikesnämnden, ifrågasätter jag verkligen att det behövs. Statsministern har inte varit i närheten av att göra ett sådant uttalande om Ryssland som Tobisson nu tillskriver honom. Man får hålla sig till fakta också i en sådan här debatt. Den instabilitet som vi dessvärre kan se i Ryssland har vi ju diskuterat många gånger här i kammaren. Den är väl inte okänd heller för Tobisson? Är det okänt för Tobisson att den instabiliteten också leder till svårigheter att få i gång handel och investeringar och liknande? Jag blir synnerligen förvånad.
Fru talman! Jag skulle bara vilja fråga utrikesministern om det tillstånd som råder i Kina verkligen kan definieras som politisk stabilitet. Rent ytligt sett kan det ju vara så att man lyckas upprätthålla ordning i landet, men t.ex. när kvinnokonferensen pågick i Peking ansåg man sig föranledd att fängsla en hel del människor därför att man inte ville ha dem ute på gatorna, eventuellt demonstrerande. Kan detta kallas för politisk stabilitet? Om det hade varit uttrycket ekonomisk stabilitet som använts skulle jag ha kunnat förstå det. Vem som helst kan säga fel, men då är det klädsamt om den som har gjort det förklarar sig.
Fru talman! Jag tror att Göran Persson kan svara för sig själv, och den debatten får man ta med honom här så småningom. Begreppet stabilitet var inte avsett att ha något värdeomdöme i sig, utan det var ett faktiskt konstaterande. Den stabilitet vi kan se bärs ju upp av ett mycket hårt system, där man förtrycker mänskliga rättigheter, där man ger polis helt andra befogenheter än vad andra länder har och där man inte lever enligt rättsstaten så som vi menar att man skall göra. Ingrid Näslund har rätt i att denna stabilitet bärs upp av ett system som vi verkligen ifrågasätter och ett system som vi skulle vilja se en ändring på.
Fru talman! Jag anser mig inte ha några skäl att betvivla att man vill se en ändring på detta system. Därför tycker jag att det var ännu mer graverande att Göran Persson gjorde detta uttalande - även om vi inte gör några tolkningar av det - inte bara inför svenska affärsmän. Men även då borde han ha varit försiktig, eftersom man får räkna med att hela den internationella pressen var intresserad av vad han sade. Vi har i dag förstått att samma uttryck användes inför de kinesiska ledarna, och vilken tolkning de gör av ett sådant uttryckssätt kan vi bara ana.
Fru talman! Hur samtalen med de kinesiska ledarna gick tror jag inte att vare sig Ingrid Näslund eller jag vet någonting om. Det får vi höra när Göran Persson kommer tillbaka. Jag tror att han är beredd att i detalj redovisa vad han har sagt i de samtalen.
Fru talman! Från vårt håll har vi reagerat mycket starkt mot det som Göran Persson uppenbarligen har sagt i sitt anförande till de svenska företagarna. Till det kom i går och i dag uppgifter, som Ingrid Näslund var inne på, som tyder på att diskussionen om stabilitet inte bara har förts med de svenska företagarna - vilket är illa nog - utan eventuellt också har förts direkt med den kinesiske statsministern, med diktatorn själv. Min fråga är om utrikesministern är beredd att se till att de delarna av samtalsuppteckningarna görs tillgängliga för svenska folket, så att vi alla kan ta ställning till om Göran Persson skall besitta förtroende i fortsättningen.
Fru talman! Jag tror att man inte skall göra den här frågan större än den faktiskt är. I nästa vecka kommer riksdagen att få tillfälle att debattera den här frågan med Göran Persson och få hans redovisning av vad som har förekommit i samtalen och för övrigt vad som har förekommit under hans resa. Jag är helt övertygad om, att när det kommer fram blir det tydligt att Göran Persson på olika sätt har velat påverka så att det kan ske en förändring i demokratiserande riktning, mot bakgrund av den stabilitet som vi kan se i Kina och som vi kritiserar därför att den är uppburen av ett odemokratiskt system.
Fru talman! Utrikesministern känner uppenbarligen inte till, om jag förstod henne rätt, vad Göran Persson har sagt till Li Peng, så jag skall inte pressa henne mer på den punkten. Den fråga jag ställde var: Kommer svenska folket att få ta del av samtalsuppteckningarna på den här punkten?
Fru talman! Jag tror att Bo Könberg efter sin tid i regeringen är så underkunnig om uppteckningar av samtal mellan två statsministrar att han vet att den typen av anteckningar, där båda parters samtal framgår, inte kan offentliggöras. Det hör till internationell kutym, och jag tror att Bo Könberg känner till det från sin tid i regeringen. Däremot kan statsministern säkerligen väldigt öppet redovisa vad det var som han faktiskt förde fram.

Fru talman! Vad Göran Lennmarker nu gör, och som många andra har gjort, är att tillskriva statsministern uttalanden som han inte har gjort och åsikter som han inte har. Han har aldrig sagt att han föredrar den politiska stabilitet som en diktatur utgör och heller inte att det är mindre bra med den instabilitet som man nu kan se i Ryssland. I Ryssland finns det ändå en lovande demokratiskt utveckling. Det är statsministern väl medveten om, och det har han framhållit i många sammanhang. Vad jag tror att vi på Utrikesdepartementet får göra framöver är att lägga till rätta alla påståenden om vad statsministern har sagt, för de skadar våra relationer, såväl med demokratiska krafter i Kina som med de krafter i Ryssland som verkar för demokrati. Det gäller däremot inte det han faktiskt har sagt.

Fru talman! Jag tror att vi i denna kammare är överens om synen på Kina. Vi vill på olika sätt förändra det kinesiska systemet, som är ett system som allvarligt bryter mot mänskliga rättigheter. Det är ingen rättsstat. Vi vill förändra det i demokratiserande riktning. Jag tror att vi gör den saken en otjänst genom att tillskriva statsministern uttalanden som han definitivt inte har gjort och avsikter som han definitivt inte har haft. Han har tvärtom varit i Kina för att verka för mänskliga rättigheter och demokrati.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet För tre veckor sedan var jag på tjänsteresa i Malmö och träffade flyktingar från Bosnien. Efter det mötet har jag träffat flyktingar från Bosnien i Tensta och i Skärholmen. Jag vill inledningsvis poängtera att de är väldigt tacksamma för att Sverige tagit emot dem när krig och misär drabbade deras land. Det är stolta och lyckliga för att de har fått en chans att lära sig vad ett demokratiskt samhälle innebär. Denna lärdom har de tänkt att ta med sig till Bosnien. För närvarande har Sverige hög arbetslöshet, som har resulterat i att det är svårt att få arbete. Det ger bara en möjlighet för många av flyktingarna att överleva, nämligen socialbidrag. Men det är ett tillstånd de inte vill leva i. De vill så snart det går återvända till sitt hemland. Frågan som utkristalliseras av ovanstående är: Varför kan inte dessa flyktingar få tillräckligt med tid för att åka tillbaka till Bosnien och förbereda sina familjers hemkomst? De får tre veckor på sig innan de måste vara tillbaka i Sverige. Skulle de inte hinna tillbaka inom denna tidsfrist blir deras familjer utan socialbidrag. Min fråga till Pierre Schori är: Skulle det vara möjligt att familjerna kan få längre tid för sina förberedelser och att de inte behöver förlora socialbidraget, som är deras enda inkomstkälla?
Fru talman! Det är riktigt som Nikos Papadopoulos säger. Många av de ca 70 000 bosnier vi har i Sverige vill återvända hem, inte minst när det är så svårt att få arbete och ett drägligt liv här. Vi har därför inlett ett omfattande arbete för att underlätta det frivilliga återvändandet till Bosnien. Det gör vi dels genom det som Nikos Papadopoulos var inne på, dvs. genom att ge ett s.k. rekognoseringsbidrag, så att en familjemedlem kan åka ned för att undersöka om huset står kvar, om marken är minerad, om den etniska rensningen har gjort det omöjligt att återvända, t.ex. Därtill förbereder vi ett större återvandringspaket i nära samråd med FN:s flyktingkommissarie. Det skall ge möjligheter att återvända, och ett startbidrag. I dag är startbidraget alldeles för litet för att någon skall kunna göra någonting. Svaret på frågan, fru talman, är att vi positivt skall överväga alla möjligheter att stödja det frivilliga återvändandet.

Fru talman! Det gäller de ekonomiska möjligheterna att stödja flyktingarna. Jag fick en uppgift häromdagen från en av mina medhjälpare på kansliet om att det finns en dryg miljard kvar på ett konto i statsbudgeten, som var tänkt att användas till flyktingpolitiken, och som inte har gått åt. Stämmer det?

Fru talman! En majoritet i Försvarsberedningen - dock inte Miljöpartiet - har liksom senare regeringen i en försvarsproposition uttalat att ett medlemskap i WEAG, dvs. NATO:s vapenorganisation, är eftersträvansvärt. I går kom det fram uppgifter om att WEAG:s generalsekreterare anser att politiska skäl omöjliggör svenskt medlemskap. Jag översätter det till att Sverige måste vara medlem i NATO för att kunna vara medlem i WEAG. Jag vill fråga försvarsministern om man i och med detta inte måste slå fast att Sverige inte är intresserat av att ingå i WEAG längre.
Fru talman! Jag har inte nåtts av de uppgifter som åberopas från WEAG. Jag har läst om dem i tidningen på morgonen och vill inte närmare kommentera dem. Skulle det vara som Annika Nordgren fruktar, dvs. att ett medlemskap i WEAG förutsätter ett medlemskap i NATO, faller frågan.
Fru talman! Jag är glad för det beskedet. Jag ser fram emot att man vid WEAG:s generalsekreterares kommande besök i Sverige framför att det är helt otänkbart för Sverige att ingå i denna organisation om motkravet är NATO-medlemskap.
Fru talman! Det är en självklarhet. Det är bara några månader sedan riksdagen i enighet beslutade att Sveriges militära alliansfrihet ligger fast. 70 % av svenska folket har i olika opinionsundersökningar sagt att Sveriges säkerhetspolitiska linje skall vara att vi inte är med i militära allianser. Det är regeringens bestämda uppfattning att vi icke skall driva någon verksamhet med sikte på ett medlemskap i NATO. När WEAG:s generalsekreterare kommer hit skall vi naturligtvis föra en öppen diskussion med honom, och sedan får vi se på vilket sätt han kommer att kommentera eller uttala sig om det svenska intresset för ett medlemskap. Jag upprepar att frågan förfaller om ett villkor för medlemskap i WEAG skulle vara ett medlemskap i NATO.
Fru talman! Jag har en fråga till socialförsäkringsministern. Den 24 oktober fattade vi i kammaren beslut om en sjuklöneperiod om fyra veckor. Vi moderater sade nej till detta förslag, liksom Folkpartiet och kristdemokraterna, men majoriteten röstade alltså för. Vi ansåg att det var alldeles fel att lägga denna pålaga på de småföretag som regeringen i andra sammanhang säger sig värna så mycket om. Vi ansåg också att det finns en risk att bara fullt friska kommer att få anställning i fortsättningen. Knappt hade trycksvärtan hunnit torka förrän vi ser att näringsministern uttalar att regeringen ämnar mildra effekterna av beslutet. Har vi att förvänta oss ett nytt förslag med upprivande av det beslut vi har tagit i sjuklönefrågan?
Fru talman! Det fanns förslag från regeringen, som riksdagen också beslutade om i förra veckan, om förbättring av den försäkring som den grupp av företagare som Gullan Lindblad åsyftar kan använda sig av. Det finns också förslag i riksdagen om en sänkning av socialavgifterna rörande en lönesumma på 600 000, en rabatt på 5 %, och den kommer naturligtvis att gynna den här gruppen av småföretagare i första hand.
Fru talman! Dessa förslag känner vi väl till. De är inte tillräckliga för att ge kompensation för de ökade kostnader som småföretagarna nu ställs inför. Men Anders Sundström säger så här: Vi skall försöka hitta en mjukare lösning. Jag har inte fått något svar på min fråga: Kommer det ett förslag om en förändring av det beslut som vi fattade för bara någon vecka sedan? Det vore välkommet. Jag vill fråga om regeringen har någon enighet eller om det råder total förvirring i regeringskansliet.
Fru talman! Det råder naturligtvis ingen total förvirring i regeringskansliet. Riksdagen har alldeles nyligen fattat beslut om den förlängda sjuklöneperioden för företagare. Alla beslut av den här omfattningen som vi fattar i riksdagen kommer självklart att följas upp. Vi kommer att titta närmare på utfallet av det här förslaget. Apropå Gullan Lindblads omsorg om dem som inte skulle kunna platsa därför att man framför allt skulle söka efter de friska vill jag säga att jag själv såg i reservationerna att det Gullan Lindblads parti föreslog i stället var en karensdag till. Vilka grupper som den besparingen kommer att drabba kan vi i så fall också förstå.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till Vänsterpartiet har lagt fram ett förslag om att man skulle undanta de minsta företagen, företag med mindre än fem anställda, från arbetsgivarinträdet över huvud taget. Är det ett förslag åt det hållet som man kan vänta sig när regeringen vill lindra för de minsta företagen?
Fru talman! Regeringen har alltså lagt fram förslag, varav den del som handlar om att förbättra försäkringen redan är beslutad. Sedan finns det ytterligare förslaget, om rabatt på socialavgifterna för de minsta företagarna, de som har upp till fem anställda. Vi skall naturligtvis noggrant följa vad de här förslagen kommer att få för effekt när de träder i kraft.
Fru talman! I måndags besökte jag ett servicehus där de var mycket bekymrade över att de inte, med den här långa sjuklöneperioden, kommer att ha råd att anställa vikarier vid längre sjukdomsfall, därför att de bara får en budget som räcker till lönerna. Jag vill fråga om regeringen har tittat närmare på detta eller om man tänker följa upp det.
Fru talman! När jag säger att vi skall följa effekterna av förslaget är det klart att vi inte kommer att utesluta några företag eller verksamheter i en sådan uppföljning. Det exempel som Kerstin Heinemann ger tillhör naturligtvis det som vi också skall följa upp och se vilka effekter förändringen får.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Schori. I juni ställde jag en fråga till statsrådet Schori om de djupt inhumana konsekvenserna av Invandrarverkets projekt. I min fråga tog jag som exempel Mohammed Shakeri, en 29-årig iranier som kom hit när han var 19 år. Efter tio års tillvaro i Sverige återkallades hans uppehållstillstånd. Mohammed finns inte bland oss längre. I går tog han livet av sig som en konsekvens av utvisningsbeslutet den 22 augusti. Mohammed hade försökt att ta livet av sig tidigare, vilket han berättat om i brev till statsrådet och till Utlänningsnämnden. Mohammeds lögn var att han inte berättat att han vistats i Belgien. Efter några år angav han sig själv och uppehållstillståndet återkallades. Trots att Mohammed försökt att ta livet av sig ansåg Utlänningsnämnden att det inte stred mot humanitetens krav att utvisningen verkställdes, vilket faktiskt är i strid med förarbetena där det står att självmordsrisk är skäl för uppehållstillstånd. Nu har han i och för sig fått permanent och evigt uppehållstillstånd här i Han är den tredje personen som på kort tid försökt att ta livet av sig.
Fru talman! Det är en djup tragedi som har drabbat Mohammed Shakeris familj, hans anhöriga och vänner. Det är en skakande påminnelse om flyktingskapets förtvivlan. Jag hoppas att de lärdomar vi skall dra av det också skall få dem som ställer sig skeptiska till asylrätten att betänka denna förtvivlan. Jag menar att vi alla som har beröring med sådana här fall måste skärpa våra sinnen och vår inlevelseförmåga i människors förtvivlan. Samtidigt är det inte lätt för de myndigheter som har att bedöma människors förtvivlan att göra det på rätt sätt. Hur mäter man en människas desperation?
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det är svårt att bedöma en människas desperation. Men när det finns dokumenterad självmordsrisk och man har försökt en gång tidigare är det enligt förarbetena skäl för uppehållstillstånd. Mohammed kan vi inte väcka till liv, men vi måste se till att våra lagar så långt det någonsin är möjligt förhindrar att liknande tragedier upprepas. Det var det som egentligen var min fråga. Det föreligger alltså ett förslag till ny utlänningslag, och det finns också motionsförslag i socialförsäkringsutskottet om en preskriptionstid för återkallande av uppehållstillstånd. Den nya utlänningslagen kan vi påverka.
Fru talman! Det finns alla möjligheter för riksdagen att vidta de ändringar den vill av propositionen. Jag vill bara i det här tragiska fallet belysa också rättssamhällets dilemma i massflyktens tid. Jag känner lika starkt som Ulla Hoffmann för Mohammed Shakeri, som var en granne till mig. Jag har också i riksdagen och på andra ställen sagt vad jag tycker om hans situation. Men ärendet har som sagt var aldrig kommit till regeringens bord. Jag vill också än en gång understryka svårigheterna för myndigheter att mäta människors förtvivlan. När skall man veta om de gör allvar eller inte av uttalade hot om att ta livet av sig? Det är oerhört svårt, och ibland tyvärr oundvikliga ställningstaganden man måste göra. Men vi hoppas som sagt att vi kan dra lärdom av den här situationen, att vi aldrig mer får ett sådant fall i Sverige.
Fru talman! Har statsrådet någon kunskap om hur många överklaganden som kommer till Utlänningsnämnden som åtföljs av ett läkarintyg där suicidrisken sägs vara stor? Skulle statsrådet kunna lämna den uppgiften?
Fru talman! Nej, det kan jag inte göra, eftersom jag inte har den direkta insynen i Utlänningsnämndens alla fall. Men vi har på regeringens bord fått gränsfall som Utlänningsnämnden har skickat vidare, där det också funnits läkarintyg av just den här innebörden. I de fallen har vi också tagit ställning och följt starka humanitära skäl. Men de fallen är väldigt få.

Fru talman! De nya arbetsrättsregler som vi har föreslagit riksdagen, och som det skall fattas beslut om den 12 december, följer ingångna avtal som finns mellan arbetsmarknadens parter. Ett exempel är den nya anställningsformen, överenskommen visstidsanställning, som vi föreslår upp till tolv månader. Där gäller avtalen som för övrig personal på den arbetsplats där överenskommen visstid kommer att användas. När avtal inte följs brukar de fackliga organisationerna själva vara duktiga på att driva den frågan.

Fru talman! Jag har en fråga till skatteminister Thomas Östros. Det gäller fastighetstaxeringen. Det skall ske en utredning av 1996 års fastighetstaxering. Min fråga är: Är det endast effekterna av det nuvarande systemet som skall utredas, eller skall man utreda hela systemet? Jag har också en fråga som rör det korta perspektivet. Regeringen har kommit med ett förslag till en tillfällig lösning som har bedömts vara otillräckligt. En annan tillfällig lösning skulle väl kunna vara att avsätta 500 miljoner, vilket motsvarar sänkningen av ölskatten, för att få en vettig lösning på det här problemet så att även de värst drabbade gynnas av förslaget.
Fru talman! Fastighetsskatten och intäkterna från den är en väsentlig del av statens inkomster. Sammanlagt 24 miljarder kronor kommer in i år från fastighetsskatten. Det är naturligtvis en oerhört viktig del av det som vi sedan kan använda till välfärd av olika slag - barnbidrag, stöd till kommuner och landsting, socialförsäkringssystem m.m. Vi har haft en ekonomisk situation i det här landet de senaste åren som har gjort att vi varit tvungna att gå igenom varje offentlig utgift och varje offentlig intäkt för att försöka förbättra situationen. Då har också fastighetsskatten varit med. Den höjs framför allt av en orsak. Flera partier i denna riksdag vill i stället göra en snabbare avtrappning av räntebidragen till nybyggda bostäder. Det skulle naturligtvis drabba dessa bostäder väldigt hårt, och därför har vi sett det som rimligt att höja fastighetsskatten. I propositionen om lindring av effekterna av fastighetsskatten för dem som berörs mest säger vi att vi skall utvärdera fastighetstaxeringssystemet. Det kommer vi också att göra, framför allt med inriktning på att det skall vara ett system som kan fånga marknadsvärdet på fastigheterna. Det är viktigt. I dag finns det problem med fastighetsvärderingssystemet. Sedan är det naturligtvis upp till riksdagen att besluta om ytterligare indikation.
Fru talman! Jag frågade om man även skall utreda systemet. Det skall man alltså inte, eftersom det fortfarande är marknadsvärdet som skall gälla generellt. Hur man kommer fram till detta marknadsvärde och hur det sedan slår för de fastboende som över huvud taget inte tänker sälja sin fastighet skall ni alltså inte utreda, om jag förstår svaret riktigt. Min andra fråga är: Ni har råd att sänka skatten för dem som har förmånsbil - 87 % män, snittinkomst över 300 000 kr - men ni har inte råd att i nuvarande läge rädda de skärgårdsboende. Menar ni alltså att de skall behöva ta lån för att betala sin fastighetsskatt?
Fru talman! Per Rosengren ställer en mängd skattefrågor, och jag har ett par minuter på mig att besvara dem. Låt mig tala om fastighetsskatten. Det vi skall göra är först och främst att se över på vilket sätt marknadsvärdet fångas i dag. Marknadsvärdet är i dag grunden för fastighetstaxeringen. Finns det felaktigheter där skall de förstås rättas till. Det är dock så att riksdagen ännu inte har behandlat propositionen. Jag vet ännu inte vilka ytterligare önskemål riksdagen har när det gäller vad regeringen skall utvärdera. Det finns i debatten ett antal olika system för fastighetstaxering. Ett skulle t.ex. vara - kanske finns det de som förespråkar det även här i kammaren - att man beskattar fastigheterna efter antalet kvadratmeter, oberoende av var man bor i landet. Det skulle innebära dramatiska skattesänkningar i Lidingö och Danderyd och dramatiska skattehöjningar ute i bygderna där fastighetsvärdena inte är så stora. Det finns flera sådana här typer av förslag som kan föra med sig ganska dramatiska fördelningseffekter. Det är klart; om riksdagen så begär skall vi även redovisa hur olika typer av system kan fungera. Men vi skall ha en fastighetsskatt som har fördelningspolitiskt hyggliga konsekvenser och som bidrar till välfärden. Det kan inte bli tal om att sänka intäkterna från fastighetsskatten, för det drabbar välfärden.
Fru talman! Den höjda skatten är ett hårt slag mot dem som bor i storstäder och skärgårdar. Regeringsföreträdare har flera gånger sagt att man förstår att det är ett problem för låginkomsttagare och pensionärer. Här i riksdagen har socialdemokrater sagt att det inte är meningen att folk skall behöva gå från hus och hem när skatten höjs. Man har nu lagt fram ett förslag som ger lindring åt ungefär 50 000 fastigheter, dvs. ungefär 3 % av småhusen i Sverige. Det finns dock många småhusägare som har fått väldigt kraftiga skattehöjningar men som inte har fått någon lindring.
Fru talman! Det regeringen gör i sin proposition är att föreslå lättnader för dem som drabbas hårdast av fastighetsskattehöjningen - i en situation där vi fortfarande inte har kommit upp på fast mark i budgetsaneringen. Vi ärvde en situation med raserade statsfinanser. När man sanerar dessa statsfinanser innebär det naturligtvis att man drar ned på offentliga utgifter men också att man höjer skatter. När det gäller just fastighetsskatten var alternativet - jag vet inte om Kristdemokraterna fortfarande ställer upp på det - att snabbare trappa av räntebidragen till de nybyggda husen. Det skulle innebära konkurser i nya bostadsrättsföreningar och svårigheter för alla som uppbär räntebidrag. Vi valde då i stället att låta alla vara med och dela på den bördan. Det är den princip vi har försökt följa i hela budgetsaneringen. Alla måste på olika sätt vara med. Det är klart att det märks när man tar landet ut ur en depression; det är alldeles självklart! Men med den här lindringen har vi ändå, i denna situation, åstadkommit en förbättring för dem som drabbas mest av fastighetsskattehöjningen.
Fru talman! Statsrådet svarade inte på frågan om det här räcker för att människor skall slippa lämna hus och hem. Jag har viss förståelse för det, för jag tror själv att det kommer att bli en våg av försäljningar under hösten när människor tvingas lämna sina hus. I dag går drygt en tredjedel av människors disponibla inkomst till boendet. Den höjda fastighetsskatten leder inte bara till höjda boendekostnader utan också till hämmad byggmarknad, ökad arbetslöshet, minskat utrymme för konsumtion och kanske t.o.m. till konkurser och kreditförluster. Delar skatteministern uppfattningen att man bör vara extra försiktig när det gäller skatter på boende, och är regeringen inte beredd att ompröva den här frågan så att den får en mer långsiktig lösning?
Fru talman! Jag noterar att kd-representanten inte svarar på frågan om alternativet till att höja fastighetsskatten. Det finns naturligtvis saker i Kristdemokraternas politik som är oerhört jobbiga att bära för bostadsmarknaden. Fastighetsskatten är en väsentlig del av våra intäkter. Vi är i en oerhört svår statsfinansiell situation. Det är klart att det skulle vara önskvärt att sänka skatter. Regeringen har ingenting emot att sänka skatter. Det är också klart att man inte skall höja skatter med glädje och utan att fundera på konsekvenserna. Men den faktiska situationen är sådan att vi måste använda alla typer av medel för att få statsfinanserna att gå ihop och för att få räntorna att gå ned. Faktum är att med ett räntefall på 4 %, tack vare regeringens politik med stöd av Centerpartiet, har bostadskostnaderna för dem som har lån på säg en halv miljon minskat med 1 500 kr i månaden. Det är ett exempel på hur en bra regeringspolitik kan leda till en bättre situation för de boende.
Fru talman! Jag har en fråga till Ines Uusmann. I den senaste halvårsrapporten från SJ pekas på förlust med nästan 400 miljoner kronor. Nästa år räknar man med att förlusterna skall fortsätta. Man har också sagt att man inte kommer att kunna fortsätta med en stor del av verksamheten, bl.a. tågtrafik på övre Norrland - både gods och persontrafik. Jag förstår att det skall hållas överläggningar med SJ, men kan kommunikationsministern lätta litet på förlåten vad gäller regeringens syn på det här?
Fru talman! Det är naturligtvis väldigt allvarligt att vi nu ser prognoser om att den korta perioden av svarta siffror för SJ nu kommer att avlösas av en ny period med röda siffror. Det här är inte något halvårsbokslut, utan vad det handlar om är att vi på departementet kände en oro för SJ:s ekonomiska utveckling och därför begärde en särskild analys av ekonomin. Det är denna som nu för ett par veckor sedan har offentliggjorts. Vi kommer att diskutera de kortsiktiga åtgärder som kan vara nödvändiga med SJ:s ledning och SJ:s styrelse. Sedan handlar det också om hur vi skall se på järnvägspolitiken på lång sikt. Vi måste komma ihåg att det dominerande järnvägsföretaget i Sverige, SJ, faktiskt är Europas mest effektiva och produktiva järnvägsföretag och har den absolut bästa ekonomin. Det hindrar dock inte att vi förmodligen måste vidta ytterligare rationaliseringsåtgärder. Det är det ena. Det andra är att ytterligare subventionera järnvägstrafiken med skattelättnader. Det är inte aktuellt.
Fru talman! Den här riksdagens majoritet har vidtagit en rad åtgärder under årens lopp som också har drabbat SJ. Några exempel är momsen på resande, ökade möjligheter att konkurrera med busstrafik när det gäller persontransporter, de borttagna kilometeravgifterna, de ökade lasterna på långtradare osv. Detta är en rad av åtgärder som majoriteten i riksdagen politiskt har vidtagit och som alltså har försvårat SJ:s verksamhet. En möjlighet skulle vara att minska kravet på banavgiften och kravet på avkastning från
Fru talman! Det var just banavgifterna jag menade när jag talade om ytterligare statssubventioner. Om man skulle dra ned på kravet på att betala banavgifter skulle det innebära att vi i stället via statsbudgeten skulle lägga in den halva miljarden på Banverket. Vi har nämligen också ett mycket stort investeringsprogram för att klara järnvägstrafiken på lång sikt som ligger på Banverket. Jag vill klart deklarera att jag inte tror att det är transportpolitiskt riktigt att på lång sikt göra det sämre för andra transportslag, och på det sättet gynna järnvägen. Järnvägspolitiskt måste det vara det bästa att göra det transportslaget så effektivt och så miljömässigt riktigt som möjligt. Detta är det som bl.a. Kommunikationskommittén just nu arbetar med inför sitt slutbetänkande.

Fru talman! Jag är också oerhört oroad över de prognoser för SJ:s resultat som vi nu nås av. Jag vet ju att SJ:s ledning och SJ:s styrelse inte tycker att man i dag har samma konkurrensvillkor när det gäller godstrafik och persontrafik som landsvägstransporter. SJ:s ledning pekar ju ofta på att man måste ge SJ samma konkurrensvillkor. Jag tycker att kommunikationsministern måste utveckla detta litet ytterligare. Min följdfråga blir: Tycker kommunikationsministern att det är SJ:s styrelses och lednings ansvar att helt och hållet göra olika prioriteringar? Har inte regeringen det slutliga ansvaret vad gäller regionalpolitiska hänsyn?
Fru talman! Vi är väl alla medvetna om att en av grunderna till problemen är att konkurrensvillkoren inte är rättvisa mellan trafikslagen. De trafikpolitiska principer som riksdagen beslutade om 1988 har inte i praktiken genomförts. Kostnader för olyckor, miljöskador och trängsel i storstadstrafiken belastar inte rättvist de olika trafikslagen.
Fru talman! En vinstrik period i SJ:s historia har avlösts av en förlust, sade kommunikationsministern. Om jag har förstått det jag har läst rätt handlar det mycket just om hur man redovisar sitt resultat. Där har ju Riksrevisionsverket haft synpunkter. Är det enbart sättet att redovisa resultatet som har vänt en vinst till en förlust? Om man går tillbaka några år och ändrar på redovisningen, kommer det då att visa sig att SJ gick med förlust även för två år sedan?
Fru talman! Vi har varit inne på frågan om skatteväxling och att de olika kommunikationsslagen skall betala sina fulla avgifter. Det innebär alltså att man för in miljö, hälsa och trafikolyckor i beräkningarna. Då skulle det inte vara så billigt att köra en buss parallellt med järnvägsspåret som man gör i dag. I dag har Sverige blivit dubbelt så långt. Jag tycker att vi skall införa ett runt Sverige igen och en folkets järnväg. Hur skall det förverkligas?
Fru talman! Jag får då börja med 1988 års trafikpolitiska beslut, som också Lennart Fremling hänvisade till, där riksdagen sade att varje trafikslag skall bära sina egna kostnader, dock med ett undantag - Statens järnvägar, som så långt möjligt skulle bära sina egna kostnader. Det innebär att det finns ett krav från Sveriges riksdag att företaget eller affärsverket Statens järnvägar så långt som möjligt skall drivas enligt företagsekonomiska principer. Dessutom har riksdagen fattat beslut om att vi skall handla upp ett antal järnvägssträckor som är av regionalpolitiskt särskilt intresse. Det handlar t.ex. om sovvagnarna till övre Norrland. Jag menar att principen att varje trafikslag skall bära sina egna kostnader är en oerhört bra princip, dock med det medvetande som vi har i dag och som man kanske inte hade på samma sätt 1988. Det handlar om de externa effekterna, dvs. långsiktiga miljöeffekter och långsiktiga effekter på hälsan; trafikolycksfall och sådana saker. Detta diskuteras i hela Europa, och det kallas att man skall internalisera de externa effekterna. Det här är inte så enkelt, därför att det är oerhört svårt att sätta en prislapp på att bofinken slutar spela. Men det är ändå nödvändigt. Det är nödvändigt för transportpolitiken i Sverige men också för Europa, och det är därför vi har den största trafikpolitiska kommitté som någonsin har förekommit i Sveriges historia - den kallas för KOMKOM och heter Kommunikationskommittén - för att försöka långsiktigt hitta den rättvisa konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen som också kommer att gynna järnvägspolitiken. Att gynna järnvägspolitiken är en sak - att gynna SJ som affärsverk eller företag är en annan sak. Där kanske man inte alltid skall vara lika sentimental.

Fru talman! Jag vill vända mig till utrikesministern, som har fått vila en liten stund nu. Vi kommer väl att hamna ungefär där vi började den här frågetimmen om än inte med riktigt samma fråga. För ett år sedan, eller rättare sagt för 15 månader sedan, i samband med kvinnokonferensen i Kina, hade dåvarande statsrådet Sahlin med sig en hel bibba med protestlistor som riktade sig mot kinesernas sätt att behandla sina barn och bevars även kvinnorna. När jag tillsammans med en kollega nyligen var i Peking frågade vi efter de här listorna på ambassaden, och fick det något generade svaret att de låg där. I samband med statsministerns besök nu kunde vi se häromdagen att ambassadören, när man hade frågat efter listorna, hade svarat: Kom inte dragande med dem nu. I gårdagens ena kvällstidning kunde man läsa att ambassaden förbjöd bilder på protestlistorna. Det finns t.o.m. de som har ifrågasatt om listorna finns kvar, men det utgår jag ifrån att de gör. Min fråga till utrikesministern är: När anser utrikesministern att tillfället är lämpligt för att överlämna de här protestlistorna till kineserna?
Fru talman! Ibland blir det här med utrikespolitik väldigt mycket form. Jag tror att det är mycket bättre att vi ser i sak. Det som fanns i dessa protestlistor var svenska folkets upprördhet över missförhållanden på barnhem i Kina. Denna upprördhet och krav på förändringar har framförts av dåvarande statsrådet Sahlin och av biståndsminister Pierre Schori i Peking. Jag var där för ett år sedan och tog mycket tydligt upp det. Efter mitt besök sade jag att vi också skulle skriva direkt till de kinesiska myndigheterna för att tydliggöra detta. Det budskap som finns i dessa listor har alltså kommit kinesiska myndigheter till del under våra besök tidigare, under statsministerns besök nu och dessutom skriftligen.
Fru talman! Jag är övertygad om att man har reda på det. Men man har inte ens brytt sig om att ta med sig underskrifterna dit. På den kinesiska ambassaden ser man till att få veta vad som händer också i Sverige. På något sätt känner sig de 27 000 undertecknarna oerhört frustrerade av att de inte ser något resultat rent fysiskt av det som de gjorde. Många har upplevt det som räddhågat att inte de facto lämna över underskrifterna och markera hur påtagligt svenskarna reagerar. Jag tror att det är viktigt för kommande demokratiska protestaktioner i det här landet.
Fru talman! Undertecknarna kan vara alldeles förvissade om att deras budskap har kommit fram. Jag är övertygad om att det var detta som var avsikten med att skriva på listorna. Det är inte någon allmän demonstrationspolitik som gör att man skriver på en lista, utan man vill se resultat. Vi har konstruktivt verkat för att det skall kunna bli resultat genom bistånd, samarbete, utbildning av barnhemsföreståndare osv. Vi har gjort detta bilateralt och tillsammans med Unicef. På det viset har dessa protester faktiskt givit resultat.

Fru talman! Det finns också ett annat Kina, nämligen Taiwan. Det är ett land som går mot demokrati och marknadsekonomi. Man är nu snudd på världsmästare i tillväxt. Det Kina som Göran Persson ansåg vara politiskt stabilt hotade så sent som för ett halvår sedan Taiwan med vapenmakt. Orsaken var att man skulle hålla fria val i Taiwan. Tydligare kan det inte bli hur fel Göran Persson hade, inte bara moraliskt utan också i sak när det gäller frågan om vad som är tillväxt och vad som är stabilitet. Då vill jag fråga: Delar utrikesministern den värdenihilistiska syn på utrikespolitiken som kommer till uttryck i Göran Perssons uttalande om politisk stabilitet?
Fru talman! Jag vet inte riktigt hur vi skall föra den här typen av diskussioner i riksdagen. För en stund sedan fick jag sju frågor om detta. Jag tydliggjorde då väldigt klart vad Göran Persson faktiskt hade sagt och vad ni tillskriver honom att han menade. Vad ni lägger in i ordet stabilitet är inte detsamma som han lade in. Detta ord är inget värdeomdöme i sig.
Fru talman! Då vill jag förtydliga mig. Politisk stabilitet i det ena fallet är inte samma sak som politisk stabilitet i det andra fallet. Här i Sverige talar vi om politisk stabilitet i och med regeringens centersamarbete. I Kina handlar politisk stabilitet om förtryck. Därför måste man ha den mänskliga känslan att kunna särskilja att politisk stabilitet i det ena fallet skall fördömas, dvs. i Kinafallet. I det andra fallet kan politisk stabilitet mycket väl berömmas av en socialdemokrat.
Fru talman! Om begreppet nyanseras på det här sättet skulle vi kanske t.o.m. kunna bli överens om vad det faktiskt handlar om. Ordet stabilitet är i sig inte värdeladdat, det var det i varje fall inte för statsministern. Stabilitet kan betyda olikas saker i olika sammanhang. Han talade i ett sammanhang med affärsmän och konstaterade att deras tolkning av Kina är att stabiliteten gör det lättare för dem att delta i Kinas ekonomiska utveckling. Detta är ingenting ovedersägligt, eftersom det faktiskt har varit på det sättet. Ändå vill vi ifrågasätta den stabiliteten, eftersom vi vill att systemet skall ändras så att man respekterar mänskliga rättigheter och demokrati.

Fru talman! Jag vill fråga utrikesministern om Barentsrådet. Utrikesministern har valt att se samarbetet som ett fredsprojekt. Jag vill fråga om det i detta begrepp inräknas även ekonomiskt samarbete. Det är också viktigt för att främja stabiliteten i området.
Fru talman! Vi hade i går vårt årliga möte i Barentsrådet. Sverige tog då över ordförandeskapet. Jag tror att det samarbetet är väldigt viktigt, inte bara för de människor som bor i Barentsområdet utan det är också viktigt för en fredlig utveckling av hela Europa. Det bygger naturligtvis mycket på ekonomiskt samarbete, på att underlätta handel och investeringar samt på att komma till rätta med miljöproblemen och med kärnsäkerhetsproblemen. Det är sådant som står i förgrunden. Människor skall kunna mötas och komma samman. Folk till folk-samarbete är någonting väldigt väsentligt. Jag tror och hoppas att det inte bara är vi i de länder som är direkt berörda som nu skall engagera oss. Från svensk sida skall vi också göra vad vi kan för att få EU att bli mera engagerat i Barentssamarbetet.
Fru talman! Jag gratulerar till ordförandeskapet. Men jag undrar hur det går med MR-frågorna. Vi vet att Alexander Nikitin, f.d. marinofficer, har suttit fängslad i nio månader. Miljörörelsen Bellona, som har arbetat tillsammans med Nikitin angående just kärnavfall och utsläpp från Nordflottan, får inte längre komma in i Ryssland. Man har också beslagtagit 1 500 exemplar av Bellonas rapporter. Hur kommer utrikesministern som är ordförande att agera i Barentsrådet när det gäller dessa frågor?
Fru talman! I fallet Nikitin har det hållits en rättegång som vi noga har följt. Vi fortsätter också att följa det fallet, eftersom händelserna kring fallet och domen har ifrågasatts. Eva Goës kan kanske ha en väldigt bestämd åsikt om detta, men som utrikesminister kan inte jag ha det. Men jag följer fallet. När vi rent allmänt verkar för samarbete mellan enskilda organisationer understryker vi också att miljöorganisationer är mycket betydelsefulla i sammanhanget. Det vore bra om man i Barentsområdet lyssnade mera på miljöorganisationerna, eftersom de har mycket att komma med. Det är en del i vårt miljösamarbete.

Fru talman! EU är en mycket stor biståndsgivare. EU:s bistånd rör sig om ca 40 miljarder kronor per år. Efter snart två års medlemskap i Europeiska unionen är Sverige redo att lägga fram ett första strategidokument om Sveriges agerande i EU:s internationella utvecklingssamarbete. Den svenska strategin som nu finns tillgänglig för er skall ses som ett öppet dokument som fortlöpande skall ses över och revideras. Jag vill därför understryka att jag välkomnar synpunkter och reaktioner på dokumentet utöver dem som jag redan har fått från riksdagen. I dag kan vi se fler positiva trender i u-länderna. Demokratin segrar i allt fler länder. I många länder sker också en ekonomisk utveckling som visar att stämpeln u-land på intet sätt behöver vara för evigt. Som exempel kan nämnas Botswana, Namibia, Sydafrika, Uganda och Taiwan. Men ändå ökar klyftorna. 100 länder med sammanlagt en tredjedel av världens befolkning har blivit fattigare under de senaste åren. Samtidigt kan vi se skörheten och farorna i framgångssystemen. Den mänskliga katastrofen i Zaire är en smärtsam påminnelse om detta. Vi vet att Sverige har ett gott biståndspolitiskt anseende. Vi har kommit långt i vår egen utformning av det bilaterala biståndet, som fortlöpande måste anpassas till en föränderlig världs skiftande villkor. På det multilaterala området är vi en aktiv och efterfrågad partner. Vårt EU-medlemskap innebär att vi har fått ytterligare en viktig arena att spela på, en arena med betydande volym. Vi har nu möjlighet att påverka världens femte största biståndsgivare som når över 100 länder. Vi har också en möjlighet att påverka medlemsstaterna som står för ca 50 % av världens samlade bistånd. En styrka är att EU:s övergripande biståndspolitiska mål väl stämmer överens med våra egna. De är inskrivna i Maastrichtfördraget, där det bl.a. sägs att just fattigdomsbekämpningen skall vara ett övergripande mål. För EU är vår förbindelse med omvärlden en självklarhet. Förbindelserna omfattar bl.a. utrikesoch säkerhetspolitik, handel, migration och bistånd. Att använda EU:s möjligheter att bedriva en politik som omfattar hela spektrumet av fred, demokrati och utveckling är en nyckeluppgift för både oss som medlemsland och för den europeiska unionen. Samtidigt vet vi att så inte sker i tillräckligt stor utsträckning, vilket vi också tar upp i vår EU-strategi. Ett exempel är forna Jugoslavien. Här behöver en rad insatser göras inom olika områden och på olika plan, t.ex. på det politiska och humanitära planet och när det gäller återuppbyggnad och flyktingarnas situation. Här är arbetet inom EU splittrat och uppdelat i olika pelare, medan vi här hemma arbetar med en helhetssyn, där den ena åtgärden understödjer den andra. Vi vill långsiktigt arbeta för att EU också tillägnar sig detta helhetsperspektiv och arbetssätt. Strategin kan grovt indelas i dels metodfrågor, dels ämnesfrågor. Vad gäller metodfrågorna arbetar vi för ökad insyn, öppenhet och förenkling. Det behövs. Vi vill också se en ökad policystyrning i stället för detaljstyrning från medlemsstaterna. Därför arbetar vi, liksom här hemma, för bättre landstrategier och policyhantering i EU:s bistånd. Vi ser också att EU:s biståndsorganisation kan bli effektivare och att samordningen kan förbättras. I kommissionen hanteras biståndet av olika generaldirektorat, och de administrativa rutinerna är ofta alltför detaljerade och komplexa. Vi vill gärna också se mer av svenskt biståndskunnande i kommissionen. Vi arbetar aktivt för att få in t.ex. nationella experter. Så över till de olika ämnesområdena. Det är en självklarhet att de svenska biståndsmålen skall genomsyra vårt agerande i EU precis som i andra biståndssammanhang. Det handlar alltså om fattigdomsbekämpning, demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomisk och social utveckling, jämställdhet och miljö. Betydelsen av konflikthantering och humanitärt bistånd har ju ökat under de senaste åren. Vi har sett det i Somalia, i Rwanda, i Burundi och nu i Zaire. För Sverige är detta område högprioriterat, som också framhölls i samband med vår säkerhetsrådskandidatur. EU:s arbete med livsmedelssäkerhet är resursslukande och inte helt utan problem, vilket gör att vi lägger ned särskilt mycket arbete också på detta område. Enskilda organisationer har en betydande roll att spela både i EU:s och vårt eget utvecklingssamarbete. Vi har därför särskilt valt att lyfta fram samarbetet med dem. Vi vill att EU:s hantering av stöd till de enskilda organisationerna förenklas. Vi vill också att dessa organisationers fältkunskap tas till vara genom samordning och samråd. Jag vill också, fru talman, redovisa några av de initiativ som Sverige har tagit under vårt knappt tvååriga medlemskap. Sverige har för det första initierat arbetet för en samlad EU-ståndpunkt när det gäller FN-reformerna, både på det ekonomiska och det sociala området. Det kan sägas vara en uppföljning och breddning av det nordiska FN-projektet. Nu drivs dessa frågor mycket aktivt av det irländska ordförandeskapet. För det andra har vi varit pådrivande i kampen mot antipersonella minor. Snart har EU en samordnad politik i denna allvarliga fråga. För det tredje vill vi ha en ordentlig uppföljning av 1995 års DAC-utvärdering som har gjorts när det gäller EU:s bistånd, dvs. en självständig utvärdering av EU:s bistånd. Det handlar både om metoder och om organisation. De närmaste åren, fru talman, kommer mycket av diskussionerna kring EU:s bistånd att handla om det som kallas för post-Lome, dvs. att man skall diskutera vilka länder man skall samarbeta med inom Afrika, Västindien och Stilla havet. Frågan är då vilka man skall välja. Den frågan kommer upp vid nästa biståndsministermöte den 22 november. Jag menar att det måste bli de fattigaste länderna. Det måste därför ske en fokusering på Afrika. Där finns den största fattigdomen och 40 % av världens flyktingar. Sverige kommer också att vara pådrivande för ett europeiskt partnerskap med Afrika, som handlar om biståndets framtida utformning. I årets budgetproposition lägger ju regeringen stor vikt vid en ny strategisk inriktning på biståndet, nämligen att vi måste gå från traditionell u-hjälp till samarbete med gemensamt ansvar för givare och mottagare till att i stället bli partners. I det perspektivet måste vi kunna diskutera EU:s bistånd och dess effektivitet och organisation. Som EU-medlemmar har vi ett ansvar och en skyldighet att se till att EU:s biståndsmål följs. Jag utgår från att grönboken, som skall presenteras från kommissionens sida den 22 november, bjuder in till en sådan diskussion. Till sist, fru talman, hoppas jag att det framgår av vår strategi som nu finns utdelad att vi har en mycket hög ambitionsnivå i vårt EU-samarbete. Sverige skall också fortsättningsvis vara en pådrivande kraft i EU:s internationella utvecklingssamarbete.

Fru talman! Det finns all anledning att välkomna den strategi som biståndsministern har presenterat. Vid andra tillfällen när vi har diskuterat EU:s biståndspolitik har vi haft anledning att resa kritik. Som jag uppfattar informationen är denna strategi ett bra uttryck för det sätt som Sverige vill påverka EU:s samlade biståndspolitik. Biståndsministern talar här om att våra mål för biståndspolitiken ligger nära de mål som EU har formulerat och hänvisar till i Maastrichtfördraget. Man kan dock finna skillnader. Vi poängterar mera miljö-, jämställdhet-, befolknings-, demokrati och MR frågor än vad som kommer till uttryck i Maastrichtfördraget. Det är möjligt att dessa frågor uppmärksammas i den praktiska hanteringen av EU:s bistånd. Men här är det viktigt, vilket också framgår av detta strategidokument, att man driver denna fråga och får till stånd ett helhetsperspektiv. Detta för mig över till nästa område som jag också tycker är viktigt att poängtera och som lyfts fram i strategin, nämligen vikten av att åstadkomma en bättre effektivitet och samordning. Nu ligger biståndsfrågorna såvitt jag förstår på fem olika EU-organ. Den löpande hanteringen av biståndsfrågorna sköts av ett stort antal kommittéer. Det finns inom Coreper ett stort antal arbetsgrupper som bereder kommissionens förslag till ministerrådet. Här får man intrycket att det skulle gå att åstadkomma en bättre effektivitet, något som jag också uppfattade kom till uttryck i strategidokumentet. En tredje kommentar och understrykning är behovet av att få till stånd en ökad samordning mellan EU:s projektinsatser och våra egna bilaterala insatser samt naturligtvis också de insatser som görs via de multilaterala organen. Jag har ett intryck av att man skulle kunna vara mycket mer effektiv, inte minst när det gäller utvecklingen i de fattigaste länderna, om man kunde åstadkomma denna bättre samordning som jag också uppfattade att det gavs uttryck för i strategidokumentet.
Fru talman! När det gäller exempelvis miljöfrågor finns ju ett övergripande miljömål inskrivet i Maastrichtfördraget. Vi kommer att verka för att detta mål skall genomsyra biståndsarbetet mer än vad det gör i dag. Det är riktigt att vi måste ha en mer integrerad samarbetsform inom EU. Jag nämnde ex-Jugoslavien som ett sådant exempel. Man kan också ta Zaire som ett exempel. I dag möts man i Bryssel för att diskutera vad man skall göra i Zaire. Men det går inte att bara diskutera humanitära insatser, utan man måste också diskutera politiska och militära stödmedel i detta sammanhang. När det slutligen gäller effektiviteten och samordningen så nämnde jag exempelvis livsmedelssäkerhet. Där måste man ha en överensstämmelse t.ex. med EU:s jordbrukspolitik - och vi är mycket kritiska mot dess inriktning - så att man inte går in med åtgärder i samarbetsländerna med överskottet från EU:s jordbruk i stället för att stödja jordbruksutvecklingen i de respektive länderna. Där finns det också en del att arbeta för.
Fru talman! Jag tackar för informationen om vår strategi i fråga om EU-biståndet. Det är väldigt bra att vi får den till stånd. Vad jag inte har klart för mig är på vilket sätt Pierre Schori anser att riksdagen kommer att kunna påverka detta. Kommer vi att ha motionsrätt på den skrivelse som skall komma, blir det utifrån budgetpropositionen, där ju också en del av EU-arbetet på biståndsområdet beskrivs, eller kommer det att finnas andra former? Jag tycker att det var oklart i Pierre Schoris framställning. Sedan vill också säga att man naturligtvis kan diskutera huruvida EU är den bästa biståndsgivaren. Jag och Vänsterpartiet skulle helst önska att biståndsområdet gick tillbaka till de nationella parlamenten och att man där lade upp det hela. Nu vet vi att den utvecklingen inte är sannolik. Därför skall vi göra det bästa möjliga för att även EU:s bistånd blir så bra som möjligt. Den inriktning som Pierre Schori beskriver att Sverige skall ha kan vi ställa upp på. Däremot saknar jag flera delar. Var finns kritiken? Vilka områden vill Pierre Schori ändra på i EU:s biståndspolitik? Han talar om vilken strategi Sverige skall ha, men vad går vi emot, vad vill vi ta bort, vad vill vi ändra på? Jag vill också fråga om det här med samarbete och partner som Pierre Schori talar väl om. Det har vi mött tidigare i debatten gällande det nationella, bilaterala biståndet från Sverige. Men jag ser fortfarande inga konkreta kontrakt där man har gjort upp mellan Sverige eller EU och respektive biståndsland. När kommer det? Jag uppfattar nästan det här mer bara som välvilliga tolkningar av hur det borde vara. Jag vill se något konkret på det området. Till slut, fru talman, vill jag också fråga vad Sverige gör på några konkreta områden. Östtimor är ett land som har kommit i blickfånget efter utseendet av Nobelpristagarna. Där har Sverige gjort oerhört litet när det gäller det humanitära biståndet. Gör vi något inom EU för att se till att Östtimor får mer humanitärt bistånd till MR-området?
Fru talman! I dokumentet om strategin finns just de områden som vi vill ha förändringar på utpekade. Jag har angivit några här, och jag vill gärna hänvisa till detta. Som ett uttryck för den syn vi har på att upprätta ett partnerskap i stället för det traditionella med givare och mottagare är samarbetet med Tanzania just nu av stort intresse. De nordiska länderna gemensamt har tillsammans med Tanzania utarbetat ett dokument där vi talar om det egna ansvarstagandet, om att de skall leda strategierna och om att omvärlden skall stödja och inte bara gå in och ge råd och pengar som tidigare. Det är det vi vill föra in också i EU, så att vi får ett ordentligt samarbete mellan jämställda länder. När det gäller Östtimor är det inte riktigt att Sverige gör litet. Jag tar gärna chansen att här tala om vad vi gör. Vi har bl.a. givit 4 miljoner kronor till Indonesian Legal Aid Fund, som är oerhört viktig för rättssäkerheten, eller rättshjälpen, i Östtimor. Vi har givit 1,5 miljoner kronor genom Röda korset på Östtimor, också genom Caritas, och vi har givit stöd till Östtimorkommittén i Sverige. Det är väldigt svårt att få in stöd till Östtimor. Vi har utnyttjar alla kanaler, och vi är beredda att gå vidare efter att vi har samtalat med Nobelpristagarna när de kommer hit till Stockholm. I Guatemala har som bekant en uppgörelse nyligen uppnåtts. Det är en mycket viktig överenskommelse om eldupphör, om demokrati och om fredsprocessens avslutning. Man kommer att underteckna en serie avtal om freden, bl.a. också här i Stockholm före jul.
Fru talman! Det var just med anledning av att fredsavtalet undertecknas i Stockholm, och att Sverige har fått en ökad betydelse för att bistå Guatemala på vägen mot demokrati och utveckling, som jag undrade om vi inte borde kunna göra mer även inom EU för att få fram ytterligare stöd. Det svenska biståndet, 40 miljoner kronor, är ju rätt begränsat även om det är bra till sin utformning. Jag vill också när det gäller Östtimor hävda att jag inte delar Pierre Schoris uppfattning att Sverige har gjort mycket. Det är tvärtom mycket blygsamma ansträngningar som har gjorts, men den frågan kommer att diskuteras i en interpellationsdebatt senare i eftermiddag. Till slut vill jag säga att jag känner till det här arbetet med partnerskap gällande Tanzania. Men jag trodde att Pierre Schori avsåg mer av ett kontrakt där landet i fråga bistår Sverige och vår befolkning med sin syn på och sina erfarenheter av exempelvis mijöområdet eller kulturen etc. Det är det holländska exemplet, det har vi talat om tidigare. På den punkten tycker jag mig inte se några steg framåt från svensk sida, åtminstone inget konkret arbete som vi här i riksdagen har kunnat följa. Jag hoppas att man även inom EU skulle kunna göra mer konkret på det området, att man skulle kunna driva på, och inte bara komma med välvilliga ord.
Fru talman! När det gäller Guatemala är faktiskt EU mycket aktivt i den s.k. San-Joséprocessen. Varje år träffar man på utrikesministernivå sina kolleger i hela Centralamerika. Det hade en väldigt stor betydelse under de svåra åren på 80-talet när krig rådde där, och när det skedde yttre intervention från USA:s sida. Sedan glömde jag att svara på en sak som har bäring på vad Eva Zetterberg frågade om. Alla de synpunkter som Eva Zetterberg har, kan föras vidare i en dialog som vi gärna vill ha och som jag inbjöd till här. Tanken är nämligen att vi varje halvår skall revidera och så att säga utarbeta en ny strategi under inflytande av de intryck som vi får från riksdagen i EU-nämnden i utrikesutskottet eller genom debatt här i kammaren. Vid varje skifte på ordförandeskapet inom EU överlämnar vi en ny version av vårt dokument. Det skall fortlöpande revideras under intryck av debatten här i
Fru talman! Jag tycker också att det är jättefint att vi får en sådan här strategi. Jag antar att vi kan bygga vidare på och utveckla den efter hand som vi får kunskaper inom det här området. När man talar om EU:s bistånd tycker jag inte att man kan gå förbi de enskilda ländernas bistånd, även om naturligtvis arbetet inom ramen för EU:s organ i allt väsentligt, antar jag, är koncentrerat kring vad EU som organisation gör. Men man måste ändå se till det samlade biståndets effekter också. Där har jag två frågor. Jag vet inte om de är upptagna i det här dokumentet eller inte, men jag tycker att de hör till sammanhanget. Dels vill jag fråga på vilket sätt EU avser att samordna sin verksamhet med respektive länders biståndsverksamhet, så att den totala kraften i biståndsarbetet blir så stor som möjligt. Den andra frågan är: Vad avser Sverige att göra för att få andra länder att leva upp till FN:s rekommendation om 0,7 % av bruttonationalprodukten eller bruttonationalinkomsten i bistånd? Det är faktiskt ytterst få länder i Europa som lever upp till det. De flesta gör det inte, och det borde vara angeläget för oss från svenska sida att driva på så att det samlade biståndet från de andra länderna blir större och att de tar sin del av ansvaret. Det kan inte riktigt att bara några få länder tar det ansvaret. Vad har vi för strategi på det området?
Fru talman! Det är ett av de tre viktigaste områdena för EU:s samlade verksamhet på det här området. Det är vad man kallar för koherens; det skall vara en överensstämmelse mellan de olika ländernas insatser och EU:s egna insatser. Det är ingen lätt uppgift att samordna exempelvis Frankrikes och Sveriges biståndsinsatser i Öst eller Västafrika. Vi har helt olika intressen och erfarenheter, men man gör ett försök. Man har valt ut sex länder där man genom ambassader och biståndskontor på plats försöker samordna sig inom EU:s ram. Det experimentet är inte riktigt utvärderat ännu. Det har både för och nackdelar, men mest fördelar hoppas jag. Det är en aktiv verksamhet som pågår på det området. När det gäller de 0,7 procenten är det väl mera i FN-sammanhang som man kan uttala mål och syften. Jag tänker närmast på det sociala toppmötet i Köpenhamn. En av de rekommendationer som där antogs var att alla industriländer skulle uppnå 0,7 %. Det är ingenting som vi upprepar varje gång vi har möten inom EU, men jag skall komma ihåg vad Berndt Ekholm här säger. EU-biståndet är faktiskt det enda som går emot trenden i världen när det gäller nivån. EU-biståndet har nämligen successivt ökat under de senaste fem åren med ungefär 5 % per år, och det är positivt.
Fru talman! Jag har ingen direkt fråga utan vill bara stryka under att man när det är talas om EU:s bistånd inte kan undgå att tala om EU-ländernas samlade insatser. Trots allt är det fråga om solidaritet mellan länderna, precis som inom flyktingpolitiken och andra områden - man får ta sitt ansvar. Eftersom man varit överens om 0,7-procentsmålet är det kanske anmärkningsvärt att så få länder i Europa är intresserade av att leva upp till det här målet. Därför tycker jag att det är angeläget att vi i olika sammanhang hävdar solidariteten inbördes mellan länderna.

Fru talman! Någon direkt reaktion eller synpunkt på STABEX och SYSMIN-programmen fick jag inte. Jag kan inte se att det nämns i dokumentet i fråga heller. Kommer man att titta på de här systemen särskilt?

Fru talman! EU-biståndet till Medelhavsländerna och till Öst och Centraleuropa har ju ökat kraftigt under senare år. Det är absolut viktiga och akuta säkerhetspolitiska krav som motiverar detta. Samtidigt har EU-biståndet till de fattigaste länderna faktiskt också ökat under den här tiden. Men framöver finns onekligen risken att man fäster större vikt vid dynamiken kring Medelhavet och Öst och Centraleuropa. Därför kommer vi, så gott vi kan, att se till och tillsammans med likasinnade verka för att de fattigaste länderna alltid kommer i förgrunden. Det ingår i vår strategi i vårt eget nationella program, och det kommer att vara ett genomgående tema i de samtal och diskussioner som vi för i biståndsministerrådet framöver.

Fru talman! Jag tar med mig den frågan när jag åker till biståndsministermötet. Då har jag en särskild allierad i min portugisiske kollega. Vi har länge samarbetat - även med José Ramos Horta, som jag känner väl. Det skall bli en glädje för mig när han framöver kommer till Sverige att se till att han får del av det vi gör. Uppenbarligen har han varit litet missinformerad om vad Sverige gör. Tillsammans med Portugal och likasinnade skall vi verka för att Timor också i ljuset av Nobelpriset får ökat stöd.